Herr talman! Den gode utskottskamraten Erik Johansson angrep oss moderater på flera punkter. Mina partikolleger skall i den efterföljande debatten ge besked på flera av dessa punkter. Jag skall begränsa mig till att ta upp endast ett av de påståenden som Erik Johansson gjorde. Han sade att nu går det framåt — under den borgerliga tiden gick det bara bakåt. Då vill jag bara ställa en fråga till Erik Johansson. Arbetslösheten bara ökar. Är det detta, Erik Johansson, som avses med att ”nu går det framåt”?

Herr talman! Erik Johansson var i sitt anförande mycket mild i kritiken mot oss i centern och våra ställningstaganden. Erik Johansson beskyllde emellertid mittenregeringen för låt-gå-politik, något som inte överensstämmer med det verkliga förhållandet. Den ekonomiska politik som mittenregeringen förde innebar att man ansåg det vara nödvändigt att både arbeta och spara sig ur den ekonomiska situation som vårt land befann sigi. Vi var också angelägna om att begränsa budgetunderskottet, och vi var på god väg i den riktningen. Vi lyckades också bekämpa inflationen på ett sätt som i förhållande till andra länder avvek betydligt. Vi lyckades även under de åren — som jag sade i mitt huvudanförande — öka antalet arbetstillfällen med 130 000. Det vittnar om att den politik som vi från centerns sida har medverkat till i regeringsställning var fruktbärande. Erik Johansson nämnde att det fanns vissa ljusglimtar när det gäller effekterna av devalveringen. Det är väl i och för sig riktigt att det i vissa branscher finns positiva inslag, men det förhåller sig inte generellt på det sättet. I och med att den socialdemokratiska regeringen i mycket stor utsträckning har grundat sina bedömningar på tron att devalveringen verkligen skall lyckas generellt, är det att hoppas på att det blir en förbättring. Hade vi suttit kvar i regeringsställning hade vi inte vidtagit dessa drastiska devalveringsåtgärder som den socialdemokratiska regeringen vidtog. Men jag tror ändå att man skall vara litet försiktig med att ropa hej, innan man verkligen ser de exakta effekterna av devalveringen. Det är angeläget att vara observant och iaktta utvecklingen samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra den allvarliga situationen på arbetsmarknaden. Vi måste på alla sätt och vis försöka nedbringa arbetslösheten.

Herr talman! Det var en mening i Erik Johanssons anförande som föranledde mig att begära replik. Erik Johansson sade att priset för sex års borgerligt regerande blev 100 000 arbetslösa människor. Det är en formulering bakom vilken jag inte känner igen Erik Johansson. Jag måste säga att jag inte tror att vi vinner på att gå och beskylla varandra för att ha gjort så och så många arbetslösa. Jag har åberopat Värmland med siffror. Jag har sagt att det är 1 000 fler ungdomar i beredskapsarbete och arbetslösa i dag än det var samma månad förra året. Jag har också sagt att arbetsmarknadsministern och jag båda hyser bekymmer för den utvecklingen och behöver hjälpas åt att klara upp det hela. Det var nödvändigt att sätta in kraftfulla åtgärder för att hejda den arbetslöshet som tvåpartiregeringens låt-gå-politik förorsakat, sade Erik Johansson. Vilka kraftfulla åtgärder, Erik Johansson? Alla är inte överens med Erik Johansson på den punkten. Vid den konferens i Örebro som jag citerade en del ifrån förut — bl.a. ett svar från Palme — sade en ABF-instruktör — enligt en tidningsartikel — om ett kommunalt projekt att ”efter valet blev det så tyst om allt som skulle göras för arbetslös ungdom”. Jag tror att många delar hans uppfattning att det dämpades ned efter valet. Avslutningsvis sade Erik Johansson — och det har jag noterat med glädje — att sista ordet inte är sagt än från regeringens sida. Tack för det, Erik Johansson! Får jag tolka det så att när Norrbottenspaketet nu har kommit, följer tvåan och trean på listan över ”tio i topp” när det gäller den svåra arbetsmarknadssituationen? Kan vi räkna med att bakom yttrandet att sista ordet inte är sagt ligger ett löfte från Erik Johansson att någonting kommer att göras i tilläggspropositionen även för de svårt utsatta län som jag talade om förut?
Herr talman! Erik Johansson berörde i sitt inlägg vpk-reservationen om den obligatoriska arbetsförmedlingen. Han uppfattade kravet som i och för sig positivt men reservationen som verkningslös. Han ansåg att lagstiftningen på området inte är tillräckligt effektiv, och därför borde andra åtgärder vidtas. Även om en av mina partikamrater kommer att beröra den punkten i ett anförande längre fram i debatten, anser jag att Erik Johansson bör bemötas med frågan: Anser Erik Johansson att lagstiftningen skulle försämras, om riksdagen bifaller reservationen, eftersom han tycker att förslaget inte är tillräckligt effektivt?
Herr talman! För att ta inläggen i tur och ordning vill jag först vända mig till Alf Wennerfors, som påminde om att arbetslösheten ökar och därmed behovet av kraftfulla insatser. Visserligen har arbetslösheten ökat, men jag vill hänvisa till det faktum att trots den ekonomiska situation som var rådande när vi fick överta regeringsansvaret har vi ändå lyckats hålla arbetslösheten tillbaka. Den har inte fått den stora omfattning som den eljest skulle ha fått. Vad vi har kritiserat är den ekonomiska politik som fördes under de borgerliga regeringsåren och som ledde till att industriinvesteringarna sjönk katastrofalt. Jag vill erinra om de vallöften vi gav och som vi har infriat — åtgärder har vidtagits som kostar i runt tal 4 miljarder kronor. Tidigare talare från vårt parti har strukit under att det är ett långsiktigt, tålmodigt arbete att ta oss ur krisen, men vi är på väg att göra det. Det är väl ett obestridligt faktum att devalveringen och de övriga ekonomiska insatserna nu börjar ge resultat. På den vägen skall vi fortsätta, därom är vi överens inom arbetarrörelsen. Jag skall inte förneka, Arne Fransson, att antalet sysselsatta ökade med 130 000, men man skall i sammanhanget komma ihåg att det var deltidsarbeten. Efterfrågan på heltidsarbeten fanns, men den kunde inte tillgodoses. Vi har i andra sammanhang tidigare kritiserat ryckigheten i den borgerliga politiken, och vi gör det även i dag. Den långsiktighet saknades som är en grundförutsättning för att industrin skall investera och ta vara på de möjligheter vi har i vårt land. Slutligen till Karl Erik Eriksson: Jag har nämnt paketet för 4 miljarder kronor, och jag sade att det finns kompletteringar i Norrbottenspropositionen och i varvspropositionen. Vi har anledning att återkomma till de frågorna, och det kan vara önskvärt att i samband med kompletteringspropositionen göra en sista avstämning. Karl Erik Eriksson, ärad tredje vice talman, är väl bevandrad i den handläggningsrutin vi har för ärendebehandlingen i kammaren, så jag tror att innebörden i vad jag har sagt bör framstå med önskvärd tydlighet.
Herr talman! Erik Johansson gör nu en försiktig reträtt, och det tycker jag är klokt. Nu säger han att vi i alla fall har hållit tillbaka — han säger inte längre att det bara går framåt. Man får ju besked om att man kanske skall vara litet försiktig när man läser majoritetsyttrandet i betänkandet, där Erik Johansson med sina socialdemokratiska kolleger själv säger att sedan tredje kvartalet 1981 har arbetslösheten varje kvartal varit högre än vid motsvarande tidpunkt varje år de senaste 20 åren. När det gäller de lediga platserna säger man att i förhållande till motsvarande tid 1979 är det nu en nedgång med 47 9. I fråga om arbetslösheten bland de unga försämras också den, säger man i det här betänkandet. Vad beträffar sysselsättningsutvecklingen inom tjänstesektorn — både den privata och den offentliga — blir den sannolikt mycket svag under 1983, framhålls det också. Det går alltså inte framåt, Erik Johansson. Man är också tveksam om huruvida ni ännu lyckats hålla tillbaka. Jag hoppas att ni — och vi tillsammans —- kommer att lyckas med det, men än är det för tidigt att ta sådana uttryck i sin mun.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse Erik Johanssons erkännande av att antalet sysselsatta under tiden 1976-1982 har ökat med 130 000. Ökningen ligger, som jag sade i mitt anförande, till övervägande del på det ökade antal kvinnor som kommit ut på arbetsmarknaden. Det var naturligtvis ett positivt erkännande från Erik Johanssons sida; den s.k. låt-gå-politik som han talade om har ändå givit detta positiva resultat. Det är riktigt att antalet deltidssysselsatta har ökat under de senaste åren. Det har olika orsaker. En del har önskat få deltidsarbete. Det är också fråga om delpensionering och sådant. Allt detta har medverkat till att antalet deltidssysselsatta har ökat. Men även antalet deltidssysselsatta av arbetsmarknadsskäl har ökat. Det är alltså fråga om människor som vill ha en längre arbetstid men som inte kan få det. Då är siffran för februari månad — den senaste vi har — den högsta som förekommit. Det vittnar om att utvecklingen inte varit speciellt positiv sedan socialdemokraterna övertog regeringsansvaret, och det finns anledning att påminna Erik Johansson om den här utvecklingen.

Fru talman! Jag deklarerade för Erik Johansson att det var formuleringarna i inledningen av hans anförande som gjorde att jag begärde replik. Jag vill upprepa att när man säger att ett borgerligt regerande fick ett pris av 100 000 arbetslösa, så får man också vara beredd att stå upp och försvara vad man gör för att ändra på detta — vilket man säger att man skall göra med kraftfulla åtgärder. Erik Johansson sade förut att sista ordet inte är sagt i tilläggspropositionen. Jag har gång på gång ställt frågor på den punkten. Nu säger Erik Johansson att vissa slutjusteringar kommer att göras. Då hoppas jag att det blir slutjusteringar som blir oss till hjälp när det gäller att lätta på arbetslöshetssituationen i de hårdast drabbade länen. Jag förstår i viss mån att andra talare kan komma att beröra de frågor, där jag framställt önskemål om raka svar när det gäller lönebidraget för de vapenfria. Men jag tycker ändå att utskottets huvudtalesman kunde lämna någon förklaring till varför socialdemokraterna bytt fot i dessa frågor, som betyder så mycket för många hårt utsatta enskilda människor.
Fru talman! Alf Wennerfors sade att jag slagit till reträtt. Men i mitt huvudanförande strök jag under att vi i utskottsmajoriteten inte gjort några förskönande målningar när det gäller beskrivningen av det uppkomna arbetsmarknadsläget. I dag — det har vi också gjort tidigare, och det kommer vi att göra även i den fortsatta debatten — kommer vi att redovisa partiets synpunkter och kritik beträffande den ekonomiska politik, den näringspolitik och den arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen förde. Vi har pekat på den ryckighet som möjliggjort den långsiktiga planering som skulle stimulera till investeringar. Vidare utnyttjade man inte de förutsättningar som fanns i samhället och näringslivet i form av yrkeskunnighet, skickliga administratörer vid våra företag, marknadsförare osv. Sist men inte minst har vi pekat på den förhandlingsordning som finns på den svenska arbetsmarknaden när det gäller arbetsfreden och som gör det möjligt för oss att hålla ingångna leveransavtal och att sälja våra produkter. Vad vi har efterlyst är en spjutspets i framtiden mot tredje världen och ökade marknadsandelar. När vi tog över ansvaret upplevde vi situationen som mycket besvärande — kanhända t.o.m. mycket värre än vi hade trott. Jag vill bara erinra om de satsningar som vi gjort i och med infriandet av våra vallöften. Under våren 1983 har vi satsat över 20 miljarder på sysselsättningen. Vidare har vi satsat 6 miljarder på varven. Statsföretag AB har fått 3 miljarder. Tekoindustrin föreslås få 500 miljoner. Allt detta är ett uttryck för vår viljeinriktning. Vi vill skapa sysselsättning och ta vara på de regionala förutsättningar som finns. Av det program som vi har lagt fast — det har vi haft anledning att stryka under — framgår den betydelse som vi tillmäter arbetet, såväl för individen som för samhället och den samhällsekonomiska utvecklingen. Den vägen vill vi också fortsätta på. Jag tycker inte, Arne Fransson, att det finns anledning att missförstå det här med låt-gå-politiken. Jag anser mig ha redogjort för vår bedömning i det sammanhanget.

Fru talman! När regeringen trädde till i oktober förra året var arbetslöshetssiffrorna mycket höga för augusti och september. I september var över 170 000 personer, eller 4 96 av arbetskraften, utan arbete. Efter bara ett par veckors arbete lade den socialdemokratiska regeringen fram ett omfattande åtgärdsprogram, som innebar att närmare 3 miljarder kronor avsattes för arbetsmarknadspolitiska insatser. Över 1 miljard kronor satsades på tidigareläggningar av statliga byggen. Dessa åtgärder kombinerades med insatser som syftade till att mera långsiktigt stärka den svenska ekonomin och i synnerhet den svenska industrin. De mera långsiktiga åtgärderna verkar ju först på sikt. Det har vi redovisat i många olika sammanhang, och det framgår bl.a. av budgetpropositionen. Någon omedelbar påverkan när det gäller arbetslöshet och sysselsättning är det inte realistiskt att räkna med. Därför kommer behovet av stora arbetsmarknadspolitiska insatser att finnas kvar under hela det här året. Om inte regeringen hade gjort de väldigt stora satsningar i form av särskilda sysselsättningspaket som gjordes i höstas, hade läget på arbetsmarknaden varit ännu mycket värre. Jag hörde i morse på radion — och jag har även läst om det i tidningarna — att moderatledaren varit ute och talat om arbetsmarknadspolitiken. Han har sagt att de som arbetar på AMS egentligen bara är ute efter att försvara sitt eget revir. Han har också sagt att vi i Sverige har den dyraste arbetsmarknadspolitiken i hela världen. På den senare punkten kan jag hålla med honom. Vi har, som sagt, den dyraste arbetsmarknadspolitiken i hela världen. Men om vi inte haft det skulle vi ju ha öppet arbetslösa i samma utsträckning som i andra länder. Och då skulle vi ha de väldiga utgifter för kontant arbetsmarknadsstöd som man har i andra länder och som vi har kunnat begränsa därför att vi i stället satt in åtgärder för jobb och utbildning. Jag gläder mig åt att Alf Wennerfors i debatten här i dag har använt ett annat tonläge än vad moderatledaren gör när han är ute och pratar i landet. Men trots det milda tonläget i Alf Wennerfors tal är det — naturligtvis, kan man säga — samma politik som han och moderatledaren står för. Det är, som Arne Fransson uttryckte det, ett sparande på de arbetsmarknadspolitiska insatserna som — om det genomförs — skulle få förödande konsekvenser. Precis som Arne Fransson sade skulle det leda till en snabbt ökande arbetslöshet i landet. Utvecklingen under de tre första månaderna det här året visar att vi nu har en nog så allvarlig situation. Trots de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna ligger arbetslösheten på en efter våra förhållanden ovanligt hög nivå. Särskilt besvärligt är det för ungdomarna. Och dessutom har vi under det senaste året fått ett snabbt växande antal personer som utförsäkras från arbetslöshetskassorna eller systemet för kontant arbetsmarknadsstöd. Jag kommer strax tillbaka till de frågorna. Det finns alltså anledning att teckna en relativt mörk bild av läget på arbetsmarknaden i dag. Och vi skall inte sticka under stol med att vi har en svår period framför oss, att en del svårigheter kommer att kvarstå också framöver. Men samtidigt med detta kan vi glädja oss åt att vi också under de senaste månaderna har fått en bekräftelse på att den ekonomiska politik som regeringen valt för att få Sverige ur krisen börjar ge resultat. Orderingången från exportmarknaden ökar markant inom ett flertal områden. Exporten väntas under 1983 kunna öka något snabbare än vad vi förutsåg i budgetpropositionen. I USA finns det tydliga tecken på en begynnande konjunkturuppgång och därmed en viss draghjälp för europeisk och svensk industri. Men jag tycker att det finns anledning att varna för en övertro på att en internationell konjunkturuppgång skall komma snabbt eller att en sådan snabbt kan leda till ökad sysselsättning i Sverige. Länsarbetsnämndernas redovisningar för läget på arbetsmarknaden och deras bedömningar för det närmaste halvåret har nyss lagts fram och redovisats delvis av en del av talarna i debatten. Av redovisningarna framgår det bl.a. att industrikonjunkturen nu torde ha passerat botten. Antalet företag som noterat eller väntar en växande orderingång har ökat betydligt sedan årsskiftet. Det gäller främst exportföretag, men situationen har förbättrats också för de små och medelstora företag som är underleverantörer till de större företagen. En bidragande orsak till den här utvecklingen, till det gynnsammare konkurrensläget, är devalveringen. Särskilt påtaglig är enligt länsarbetsnämnderna orderförbättringen inom verkstadsindustrin, den kemiska industrin, sågverken, pappersoch massaindustrin, plastoch gummivaruindustrin samt läkemedelsindustrin. Företagens benägenhet att ersättningsrekrytera ökar, men några nyanställningar av större betydelse väntas inte förrän tidigast mot slutet av året. Kapacitetsutnyttjandet är, som också har sagts i debatten, så pass lågt att företagen kan öka produktionen en hel del innan personalen behöver utökas. Dessutom vet vi, vilket också sagts, att den pågående rationaliseringen och effektiviseringen innebär att man ibland kan minska i stället för att öka antalet anställda — det blir effekten. Konjunkturinstitutets bedömningar, som redovisades häromdagen, är av i stort sett samma slag som länsarbetsnämndernas. Orderingången ökade väsentligt på exportsidan, och på hemmamarknaden har nedgången i antalet order upphört. Det är enligt konjunkturinstitutet i synnerhet basindustrierna som har fått del av ökningen av orderingången. Enligt konjunkturinstitutet kommer verkstadsindustrin senare i den här fasen än skogsindustrin, stålindustrin och den kemiska industrin. Trots ökningen av orderingången räknar inte företagen med någon omedelbar ökning av personalen. Till situationens ljusglimtar kan också räknas att antalet varsel om uppsägningar och om korttidsvecka har minskat mycket kraftigt jämfört med situationen tidigare under detta år och förra året. Just varselsiffrorna brukar kanske höra till det allra bästa när det gäller att bedöma den framtida utvecklingen. Man kan alltså konstatera att industrin inte väsentligt kommer att öka sin nettorekrytering under 1983. Det finns ändå anledning att peka på att en omfattande ersättningsrekrytering erfordras. Människor pensioneras, flyttar till andra företag och måste ersättas. Under 1982, som ju var ett extremt dåligt år, anställdes det ändå över 80 000 personer inom industrin. Jag tror att det är viktigt för oss att komma ihåg att det är en ständig rörelse på arbetsmarknaden. Det är viktigt speciellt i en uppgångsfas i konjunkturerna. Vi måste uppmärksamma de frågor som rör industrins rekrytering, och i den kompletteringsproposition som inom kort läggs fram kommer det även att tas upp frågor som sammanhänger med de här problemen. Arne Fransson berörde i sitt inlägg en tidningsartikel som han och jag diskuterat tidigare här i kammaren. Jag tror att jag måste säga att Arne Fransson ganska grundligt har missförstått min och hela regeringens inställning till industrins sysselsättning. Vad vi har ägnat oss mycket åt under de sex månader som vi har varit i regeringsställning är ju att på olika sätt stärka den svenska industrin. En av de allra viktigaste uppgifterna för oss är naturligtvis att bryta den sedan ett antal år tillbaka negativa utvecklingen, en utveckling som — som någon påpekade här i kammaren — har inneburit att vi minskade industrisysselsättningen med 160 000 personer. Det är alldeles nödvändigt för oss att ändra den utvecklingen, och enligt både länsarbetsnämndernas och konjunkturinstitutets bedömningar ser det, som sagt, ut som om vi är på väg att lyckas i detta avseende. Det fordras emellertid fortsatta insatser och att vi verkligen ser till att den politik som regeringen har inlett kan fullföljas. Det är två gruppers arbetslöshetssituation som brukar uppröra människornas känslor och oroa mycket: ungdomarnas och de långtidsarbetslösas situation. Jag tänkte speciellt beröra dessa två grupper. I februari i år hade vi nästan 50 000 arbetslösa ungdomar. Samtidigt var 64 000 i arbetsmarknadsutbildning eller i beredskapsarbete. Dessutom omfattades 18 000 ungdomar i åldern 16-17 år av åtgärder inom ramen för skolans uppföljningsansvar. Jag tror att vi alla är eniga om att arbetslösheten bland ungdomar är en av de frågor som det är mest angeläget att lösa. Genom de insatser som vi har gjort inom ramen för skolans uppföljningsansvar, i synnerhet ungdomsplatserna, har ett mycket stort antal ungdomar också kunnat få arbete eller utbildning. Trots de dystra siffror som jag nämnde förut kan vi konstatera att arbetslösheten i åldrarna 16-17 år också har kunnat minska. Däremot ser vi större problem för de litet äldre ungdomarna. Och de litet äldre ungdomarna utgör ju också ett växande antal genom den ungdomspuckel som vi brukar tala om — de ungdomar som nu lämnar gymnasieskolan och som är fler än i tidigare årskullar. I flera motioner behandlas också insatserna för ungdomar. Ett stort antal förslag till lösningar har presenterats. Som vi redovisade i budgetpropositionen har vi inom regeringskansliet en särskild arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna — med att försöka få fram ett samlat program för ungdomsinsatserna. Den första delen i detta program är det föreslagna åtgärdsprogrammet för ungdomar under 18 år. Det innebär att kommunerna får en samlad resurs för sina insatser, att man slipper den tidigare uppdelningen på olika åtgärder. Det innebär en skyldighet för kommunerna att för varje elev lägga upp en tvåårig individuell plan, som man naturligtvis hela tiden skall ompröva. Man skall alltså ha en långsiktig politik för ungdomarna. De skall inte uppleva att de blir inkastade under några månader i en speciell åtgärd och att man sedan lämnar dem därhän — att det blir långa perioder mellan samhällets olika insatser för dem. Vi är helt övertygade om att dessa nya åtgärder som redovisas i budgetpropositionen, framför allt under utbildningsavsnittet, kommer att ge kommunerna en möjlighet att för den här yngsta gruppen ungdomar, som befinner sig i en mycket känslig ålder, klara problemen på ett bra sätt. Får jag i anslutning till detta ta upp vad Karl Erik Eriksson talade om — och de 100 milj.kr. som den borgerliga regeringen avsatte för s.k. ungdoms slussar. Jag kan hålla med Karl Erik Eriksson om att de pengarna har använts på ett mycket bra sätt ute i de flesta kommuner. Men jag skulle vilja påstå att detta har skett mycket tack vare att vi gjorde förändringar i de bestämmelser som den borgerliga regeringen hade infört. Det var ju så, att man från den borgerliga regeringen inte kunde komma överens med kommunerna om hur dessa pengar skulle användas. Ensidigt deklarerade då regeringen att pengarna skulle användas för s.k. ungdomsslussar, att en stor del av dessa pengar skulle användas som närvaropremier för ungdomar i olika fritidsaktiviteter. Vi menade, precis som företrädare för landets kommuner, att detta skulle vara ett mycket olyckligt sätt att använda pengarna på, och vi gav i stället kommunerna ansvaret att själva bestämma hur de skulle använda pengarna — om de skulle gå framför allt till de långtidsarbetslösa ungdomarna. Under de månader som vi varit i regeringsställning har vi också på olika sätt försökt underlätta för kommunerna att driva en i vissa stycken okonventionell verksamhet för ungdomar, både de yngsta och de litet äldre. Vi har t.ex. utökat tiden för beredskapsarbete, och vi har skapat ökade möjligheter att kombinera beredskapsarbete med utbildning, som jag tror är en väg vi framöver behöver se ännu mera på. När det gäller ungdomar över 18 år pågår det ett utvecklingsarbete som ännu inte är avslutat i kanslihuset. Vissa delar av detta arbete kommer att presenteras i den s.k. kompletteringspropositionen. Jag skulle också kort vilja säga några ord om ett par av de saker som har varit uppe i debatten och som har förts fram i motionerna. I stort sett är det två punkter där de borgerliga partierna har varit eniga. Det gäller frågan om lärlingsutbildning och frågan om sänkta löner för ungdomar. Om jag får börja med den sistnämnda punkten, så vill jag säga att vi nyligen har avslutat större delen av en mycket besvärlig avtalsrörelse, där det fanns risker för en stor konflikt. Men genom kloka förhandlare och skickliga medlare kunde en för hela landet mycket besvärande konflikt undvikas. Jag tror att alla är tacksamma för det. Det visar också styrkan i det svenska systemet. I debatten omkring de nya avtalen kom en speciell fråga att lyftas fram i den borgerliga pressen. Också framträdande företrädare för oppositionen knöt an till den diskussionen. Man tog upp faran för en statlig lönepolitik. Regeringen fick, sade man, på inga villkor gå in och styra avtalen. Det skulle vara ett brott mot den svenska traditionen, ett tecken på att vi närmade oss en statsdirigerad ekonomi. Men när det gäller frågan om ungdomslöner förs ju diskussionen i den borgerliga pressen av en rad borgerliga företrädare på precis motsatt sätt! Min fråga är: Gäller inte det som man sade i debatten om en statlig lönepolitik också om ungdomarnas löner? Är ungdomarna mindre värda? Eller är det så att man tror att SAF och LO inte förstår sig på att själva träffa avtal för dem som är under 20 år eller dem som är mellan 20 och 25 år? Den andra frågan som varit uppe mycket i diskussionen — lärlingsutbildningen — behandlas egentligen av utbildningsutskottet. Men jag vill till Alf Wennerfors och andra säga att vi inte är motståndare till lärlingsutbildning — det kan vara en bra modell för många ungdomar. Men det skall inte vara den dominerande utbildningsformen. Även när det gäller lärlingsutbildning måste man naturligtvis, efter sex år av borgerligt regerande, fråga varför de borgerliga då inte byggde ut lärlingsutbildningen och kraftigt höjde statsbidragen. Det kan ju inte vara så att det här är ett alldeles nytt problem — det brukar inte minst företrädarna för moderata samlingspartiet framhålla. Jag tror alltså att lärlingsutbildning kan och skall användas, men jag tror inte att det är en lämplig modell att i det svenska samhället göra lärlingsutbildningen till det första utbildningsalternativet för ungdomar i gymnasieåldern. En annan grupp av problem som diskuteras mycket är frågan om de långtidsarbetslösa. Vi kan konstatera att antalet långtidsarbetslösa under de senaste åren har vuxit. Samtidigt har allt fler blivit utförsäkrade från arbetslöshetskassan och från det kontanta arbetsmarknadsstödet. Under andra halvåret 1982 utförsäkrades över 7 000 personer från arbetslöshetskassorna och ca 6 000 från KAS. Det här är en oroande utveckling. AMS har därför fr.o.m. i höstas gått ut med direktiv till arbetsförmedlingarna att i samband med olika åtgärder prioritera de långtidsarbetslösa. AMS gör en kontinuerlig uppföljning av dessa insatsers effekt, och en utvärdering kommer under våren att överlämnas till regeringen. Vi kan emellertid redan nu konstatera att de särskilda satsningarna har börjat ge effekt. Under de senaste fem månaderna har antalet långtidsarbetslösa av det totala antalet arbetssökande inte ökat. Trots detta kan man konstatera att en knapp fjärdedel av de kvarstående arbetssökande är långtidsarbetslösa, och med långtidsarbetslöshet avser jag då en arbetslöshet för de äldre på mer än sex månader och för dem som är under 25 år på över tre månader. Ett närmare studium av de drygt 35 000 långtidsarbetslösa som i januari var aktuella i 74 arbetsförmedlingsdistrikt visar att det rör sig om en ganska heterogen grupp. Huvuddelen av dem — 23 000 eller 65 96 — var medlemmar i olika arbetslöshetskassor. 12 26 eller 4500 fick KAS. Resten — 8 000 — saknade någon form av arbetslöshetsersättning. Av de 35 000 som var långtidsarbetslösa fick en fjärdedel arbete eller hjälp genom någon annan arbetsmarknadspolitisk insats, men resten — alltså 75 90 — fick ingen sådan direkt hjälp från arbetsförmedlingen. Det kan naturligtvis tyckas klart otillfredsställande. I den här gruppen av människor gick omkring hälften och väntade på olika omfattande och långvariga missbruksproblem eller medicinska hinder, och det var av dessa skäl svårt att ordna arbete åt dem. För ca en tredjedel av de långtidsarbetslösa saknade förmedlingen helt resurser; man hade inget arbete att erbjuda dem. Den här redovisningen är inte på något sätt tillkommen för att förringa problemen med de långtidsarbetslösa. Jag tror att alla är medvetna om att långtidsarbetslöshet får förödande konsekvenser både privatekonomiskt, för familjernas sammanhållning och för de enskilda människornas välbefinnande. Men när vi diskuterar denna fråga behöver vi en noggrann redovisning av erfarenheterna av den pågående verksamheten, och vi behöver veta hur de långtidsarbetslösas situation är. Jag vill i detta sammanhang nämna att vi på departementet också har fått framställningar från LO, TCO och arbetslöshetskassornas samorganisation om åtgärder för de långtidsarbetslösa. Dessa organisationer har framlagt särskilda förslag, och vi kommer senare att redovisa våra bedömningar av dessa förslag inför riksdagen. Dessförinnan måste dock många frågor belysas. Låt mig till sist säga att vi nu kan se att regeringens ekonomiska åtgärder börjar ge resultat. Det finns en stigande optimism i industrin till följd av ökad orderingång och export. Samtidigt får vi räkna med att denna positiva utveckling inte i någon större utsträckning kommer att leda till ett ökat rekryteringsbehov, åtminstone inte under de närmaste månaderna. Redan i budgetpropositionen, som vi nu diskuterar, har jag betonat att vi även budgetåret 1983/84 kommer att behöva arbetsmarknadspolitiska insatser utöver vad man normalt brukar göra, nämligen en konjunkturneutral bedömning. Som redan framgått av dagens debatt vill man i de moderata motionerna inte vara med om detta. Men precis som Erik Johansson gläder jag mig åt att det i denna kammare i stort sett finns en bred politisk enighet om att de arbetsmarknadspolitiska insatserna behövs. Likaså är det en bred politisk enighet om att det behöver avsättas stora ekonomiska resurser för detta. Naturligtvis är problemen framöver allvarliga. Därför är det nödvändigt för oss att också nu så här en bit fram på våren göra nya bedömningar i kompletteringspropositionen. Såsom har framgått i olika diskussioner kommer vi att redovisa nya förslag. Självfallet kommer vi, precis som min värmländske kamrat här önskade, att i dessa bedömningar ta hänsyn till hur arbetsmarknadsläget ser ut i olika delar av landet. De områden i landet som har de största svårigheterna måste naturligtvis i första hand bli föremål för åtgärder från riksdagen och regeringen.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern medger att bilden i stort sett är mycket mörk. Men det finns också ljusglimtar, säger hon, och pekar bl.a. på en förbättrad orderingång, och det är nog riktigt. Men denna orderingång har å andra sidan varit så låg att vi, även om den i någon mån har förbättrats, nog ändå måste vara försiktiga när det gäller att hysa stora förhoppningar om en förbättring. Om nu arbetsmarknadsministern och regeringen får rätt, så är det bara att lyckönska. En annan sida av detta är att det går ganska lätt att prissätta sig ur marknaden och att förlora marknadsandelar. Det går väldigt lätt, och det går väldigt fort. Men att ta tillbaka dessa marknadsandelar tar lång tid, och vi har en tung och knogig väg att vandra. Arbetsmarknadsministern kritiserade ett uttalande av Ulf Adelsohn vid hans besök i Gävle i går. Hon påstod att han hade sagt att de AMS-anställda är mest intresserade av att bevaka sitt revir. För det första, Anna-Greta Leijon, är det inte något ovanligt att människor bevakar sina egna revir. För det andra sade Ulf Adelsohn inte bara detta. Jag har hans anförande här och vill citera ett par rader: ”De flesta arbetsförmedlare gör ett gott och rejält arbete. Men det innebär inte att AMS och arbetsmarknadspolitiken inte skall ifrågasättas. Det faktum att AMS har ett vällovligt syfte får inte göra att all diskussion om verkets effektivitet och dess arbetsformer skall vara tabubelagd.” Det är viktigt att poängtera att debatten om dessa ting är nödvändig, inte minst med tanke på den kris som vi befinner oss i. Det gäller även heliga kor, exempelvis lönebildningen. Anna-Greta Leijon frågade mig om vi kan diskutera ingångslönerna. Men snälla nån, vi som sitter i denna kammare är huvudmän för 500 000 statstjänstemän. Höjer vi lönerna med 1 96, kostar det 350 milj.kr. och ökar vårt budgetunderskott. Vi måste kunna diskutera detta, och vi måste också kunna diskutera ingångslönerna. Slutligen vill jag framhålla att jag är tillfredsställd med Anna-Greta Leijons uttalande om en utbyggd lärlingsutbildning.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern inledde sitt anförande med att konstatera att antalet arbetslösa i september månad förra året uppgick till 176 000. Antalet är riktigt. Men tack vare de arbetsmarknadspolitiska insatser i form av beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och tidigareläggning av investeringar som mittenregeringen vidtog skedde en mycket kraftig minskning av arbetslösheten till oktober månad. Den sjönk nämligen till 127 000 arbetslösa. Det finns anledning att göra den kommentaren med anledning av Anna-Greta Leijons inledning av sitt anförande. Jag har nog inte missuppfattat arbetsmarknadsministerns inställning till industrisysselsättningen, eftersom jag har använt mig av arbetsmarknadsministerns egna uttalanden. Efter vad jag nu förstår gör arbetsmarknadsministern reträtt när det gäller inställningen till sysselsättningen inom industrisektorn, och det hälsar jag naturligtvis med tillfredsställelse. När det gäller situationen för ungdomarna har det framkommit av regeringens proposition tidigare att ett arbete pågår i regeringskansliet. Det är naturligtvis bra. Arbetsmarknadsministern deklarerade också att en viss redovisning kommer att ges i kompletteringspropositionen beträffande ungdomar över 18 år. Det är angeläget att man på olika sätt försöker forcera detta arbete för att finna lösningar. Att döma av arbetsmarknadsministerns uttalande i Norrbotten i förra veckan ser även arbetsmarknadsministern det såsom mycket angeläget att parterna på arbetsmarknaden träffar uppgörelser och överenskommelser om ungdomsplatser för dem som är äldre än 17 år. Jag vill understryka att vi från centern sätter vår stora tillit till att arbetsmarknadens parter klarar ut detta. Det är nödvändigt, liksom också att de gör det snabbt, inte minst till glädje för alla de ungdomar som i dag är arbetslösa och väntar på att få komma in på arbetsmarknaden. Slutligen ett par ord om de långtidsarbetslösa. Det är naturligtvis viktigt att arbetsmarknadsstyrelsen har gjort denna prioritering av insatserna på detta område. Helt klart har dessa människor oerhörda problem. Anna-Greta Leijon sade även att man i regeringskansliet överväger åtgärder för de utförsäkrade. Det ligger helt i linje med de synpunkter som vi har framfört i en reservation till det betänkande som riksdagen i dag behandlar.
Fru talman! Först noterar jag med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern klart deklarerar, att regeringen när det gäller att ställa medel till förfogande och föreslå åtgärder kommer att väga in de problem som vi har i de speciellt drabbade länen. Jag har citerat statsministern när det gäller pengarna till ungdomsslussar. När 200 ungdomar, som just har fått del av dessa anslag, ställde frågor till honomii Örebro sade han: Om jag vore praktisk, skulle jag jobba med sådana projekt som ni. Det var ett klart deklarerande av att han ansåg att det var väl använda pengar. Detta bekräftas av arbetsmarknadsministern, som säger ordagrant så här: Jag håller med Karl Erik Eriksson om att pengarna används på ett bra sätt. Nu vill jag fråga: Varför fortsätter man då inte med anslaget? Vad skall vi säga till dem som har en slussorganisation upprättad i sin kommun? Vad skall jag säga till den ansvarige i min kommun, läraren Anders Ljunggren, när han till hösten inte har några pengar att fortsätta med? Han kan inte gå till arbetsförmedlingen och fråga: Hur många arbetslösa ungdomar finns det nu? Jag vill gärna bjuda in dem till kursverksamhet och initiativ. Jag tror att det vore värdefullt att få ett klart besked på min fråga om nya medel. Till sist vill jag säga till arbetsmarknadsministern: Min uppgift i kammaren gör att jag kanske mer än de flesta har haft möjligheter att lyssna till riksdagsledamoten Anna-Greta Leijon. Jag tycker att hon hade full rätt när hon var i oppositionsställning att vara aggressivt kritisk mot det hon ansåg vara fel i den tidigare regeringens handläggning av arbetsmarknadsfrågor. Jag har läst protokollen, jag har lyssnat och jag har läst artiklar. Men den kritik som hon då förde fram förpliktar också till nya grepp, och jag saknar litet grand av det hon efterlyste, när hon nu själv så pass länge har suttit i ansvarsställning. Kommer det några nya grepp när det gäller att förbättra sysselsättningssituationen då ni lägger fram tilläggspropositionen?

Fru talman! Jag tänker litet grand beröra arbetsmarknadsministerns påstående när det gäller den ekonomiska politikens aspekter. Anna-Greta Leijon säger att den ekonomiska politiken har en långsiktig effekt, men nu börjar vi få resultat, och hon hänvisar bl.a. till de stigande vinsterna och den ökade orderingång som industrin har i dag. Detta är i och för sig ingenting nytt. Det borde ju inte ha undgått arbetsmarknadsministern att börsen har satt världsrekord i omsättning på löpande band de senaste åren, och industrins vinster har det aldrig varit något fel på. De har aldrig varit så höga som de är nu. Det anmärkningsvärda är alltså att antalet jobb har minskat samtidigt. 25 000 har försvunnit de senaste åren. Nu säger arbetsmarknadsministern: Visserligen kommer det en ökning av orderingången, men man kan inte dra några slutsatser, man kan inte förvänta sig nya anställningar. Om regeringens ekonomiska politik bara resulterar i ökade vinster för företagen och arbetsmarknadsministern inte väntar några nya anställningar, måste det väl innebära att regeringens ekonomiska politik —-om den har haft som mål att bekämpa arbetslösheten — har varit fullständigt misslyckad hittills? För det var väl inte meningen att öka industrins vinster med regeringens ekonomiska politik? Meningen var väl att bekämpa arbetslösheten och stimulera sysselsättningen. När det gäller regeringens ekonomiska politik och dess effekter på sysselsättningen har vi en helt annan uppfattning än den som arbetsmarknadsministern redovisade. Vi anser att devalveringen, som är en stor kapitalöverföring från hushållen till industrin, medför en höjning av prisnivån med 5 9 i Sverige. Detta får till följd sänkta reallöner och sänkt levnadsstandard. Effekten blir minskad köpkraft och dämpad efterfrågan på den inhemska marknaden, vilket drabbar framför allt den inhemska produktionen men också exportindustrins verksamhet, därför att en stor del av den bedrivs på den inhemska marknaden. Dessutom anser vi att det generella och i det närmaste villkorslösa stödet till exportindustrin, som regeringens ekonomiska politik innebär, konserverar de negativa drag som utvecklingen bär med sig. Det underlättar och påskyndar strukturomvandlingen och dess negativa drag.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i en del av det som Alf Wennerfors sade. Han talade om industrin och den svenska industrins marknadsandelar och sade att det går lätt att förlora marknadsandelar men är väldigt svårt att ta igen dem. Det är mycket sanning i det påståendet. Detta är också en av orsakerna till att det för den nya socialdemokratiska regeringen tar tid att vända den negativa utvecklingen i Sverige. I valrörelsen lovade vi att kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen skulle sättas främst i det socialdemokratiska regeringsarbetet. Men vi sade också gång på gång, i alla anföranden där vi talade om detta, att utvecklingen tyvärr är sådan att det inte finns någon möjlighet, vilka åtgärder vi än skulle vidta, att omedelbart åstadkomma full sysselsättning. Det är en mödosam väg att gå, att bygga upp ett samhälle där vi på nytt kan säga att vi tar steg för steg i riktning mot full sysselsättning. Det gavs inga löften i valrörelsen om att vi skulle lyckas klara arbetslösheten till vintern eller till våren. Det var löften om att vi skulle inrikta vårt politiska arbete på att nå denna utveckling. Det var löften om en långsiktig politik i detta syfte och om omedelbara arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa löften har vi också hållit. Men den svenska industrin har, som Alf Wennerfors sade, förlorat så stora andelar av marknaden att det kommer att ta tid innan vi kan återta dem. Jag kan hålla med Alf Wennerfors på denna punkt, men inte i resten av det han sade. Alf Wennerfors sade att inget område får vara tabubelagt, att vi också måste diskutera arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsverket. Och visst skall vi göra det. Visst skall vi kritisera också arbetsmarknadsverket när det är befogat att göra det. Men det som moderaterna ägnar sig åt nu, det som Ulf Adelsohn gör när han är ute i landet och talar och det som Alf Wennerfors gör här, även om det är i mildare tonlägen, är ju inte bara att debattera, utan man försöker faktiskt, genom de förslag man lägger fram om minskade ekonomiska resurser, att också avrusta den svenska arbetsmarknadspolitiken. Jag gläder mig väldigt mycket åt att mittenpartierna inte hänger med på denna moderata politik, att de har den klarsyn som Arne Fransson redovisade här förut och som innebär att man säger att om moderaterna skulle få sin vilja igenom skulle det obönhörligen leda till högre arbetslöshet. Det är tyvärr på det sättet, Alf Wennerfors, att det inte är framför allt debatt som ni ägnar er åt, utan det är någonting som skulle påverka förutsättningarna att driva en bra arbetsmarknadspolitik i detta land. Får jag säga till Arne Fransson att det är oerhört viktigt att parterna kommer fram i diskussionerna om åtgärder framför allt för de äldre ungdomarna på den privata sidan av arbetsmarknaden. Jag har sagt det flera gånger vid träffar med arbetsmarknadens parter. Jag har också, precis som Arne Fransson sade, tagit upp det när jag har varit ute och pratat, inte minst under senare tid. Jag kan glädja mig åt att veta, efter träffar jag hade bl.a. i går, att också detta budskap har gått hem hos arbetsmarknadens parter. Det sägs på nytt att det från deras sida finns en vilja att åter ta upp dessa diskussioner. Vi kan också konstatera att det har hänt en hel del inom arbetmarknadspolitikens ram just när det gäller detta område. Frågan om vi har nått ett tak för beredskapsarbeten har diskuterats ganska mycket, framför allt utifrån kommunernas situation. Kommunerna har ju tagit den stora andelen av beredskapsarbetarna, och vi vet att det på vissa ställen i vissa kommuner har uppstått en risk för konflikter. Man har börjat diskutera om det är rimligt och möjligt att gå ännu längre på denna väg. Samtidigt har det riktats kritik från olika håll mot att man framför allt från det enskilda näringslivets sida för litet tagit del i ansträngningarna att göra insatser. Vi kan säga att vi har försökt påverka denna utveckling. Om vi jämför situationen för ett år sedan med läget i år, kan vi konstatera att vi för ett år sedan hade ungefär 200 ungdomar i enskilda beredskapsarbeten och att vi nu har ungefär 15 000. Man kan alltså säga att detta är ett verksamt bidrag till att försöka få en bättre ordning när det gäller utläggningen av de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, att underlätta hanteringen av dem, i en situation där de måste ligga på en hög nivå för att den öppna arbetslösheten inte skall bli ännu värre. Till Karl Erik Eriksson: Jag sade att jag tycker att dessa pengar i de flesta fall har använts på ett bra sätt. Det har hänt väldigt mycket som är positivt ute i kommunerna. Detta redovisades också vid konferensen i Örebro; arbetsmarknadsdepartementet hade f. ö. bidragit ekonomiskt till att konferensen över huvud taget kunde anordnas. Men det är faktiskt så, Karl Erik Eriksson, att pengarna inte har använts på det sätt som min företrädare Ingemar Eliasson föreskrev att de skulle användas på. Det deklarerades ensidigt, i strid mot kommunernas uttalade vilja, hur dessa pengar skulle användas. En av de allra första åtgärderna som vi vidtog i regeringsställning var att ändra beslutet om hur kommunerna skulle få disponera dessa pengar. Vi menade att tanken på att man skulle ha närvaropremier för fritidsverksamhet för vissa ungdomar var en felkonstruktion. Precis samma inställning hade man ute i kommunerna. Man slapp använda pengarna på detta sätt, och i stället har det blivit många olika konstruktiva förslag. Sedan säger Karl Erik Eriksson att det är dåligt med nytänkande, när vi har suttit så pass länge i ansvarsställning. Det är klart att jag också ibland tycker att jag har suttit länge, men om man räknar i dagar och månader är det ändå inte så lång tid. Bara för att illustrera att apparaten också mal litet långsamt ibland, kan jag ta som exempel de förslag vi diskuterar här i dag. Budgeten diskuterade vi i arbetsmarknadsdepartementet i oktober månad. Vi lade fram våra förslag den 8 oktober. Redan den 22 oktober skulle vi från departementets sida avlämna de förslag som vi nu diskuterar här i riksdagen. Jag kan hålla med Karl Erik Eriksson om att vi ständigt har ett behov av att diskutera om vi kan få fram nya vägar för att lösa arbetslöshetsproblemen. Jag tillhör dem som tycker att svensk arbetsmarknadspolitik har väldigt många bra drag, men samtidigt har jag inställningen, att vi hela tiden måste söka nya vägar som komplettering till de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag kan försäkra Karl Erik Eriksson att detta är vad vi inom regeringskansliet arbetar med. Får jag till sist säga till Alexander Chrisopoulos, trots att jag nu ser att jag bara har några få sekunder kvar av min talartid, att jag tycker att den politik han presenterar är ganska inkonsekvent. Hur man än vänder och vrider på situationen i Sverige, så måste man konstatera att vi har grundläggande, djupgående problem i den svenska industrin som vi måste göra någonting åt. Det hjälper inte med att göra stora uttalanden, om vi inte klarar av de problem som finns inom svensk industri. Det är vad regeringen har försökt göra, med devalveringen och med andra åtgärder.
Fru talman! I mitt tidigare inlägg försökte jag hinna med att uttala min tillfredsställelse med Anna-Greta Leijons syn på frågan om en utbyggd lärlingsutbildning. Jag får säga till kammaren att det faktiskt är första gången — alltså en glädjande nyhet för dagen — som regeringens företrädare har uttalat sig positivt om en utbyggd lärlingsutbildning. Arbetsmarknadsministern säger visserligen att denna utbildningsform inte skall vara den dominerande, men jag vill då säga att vi moderater inte har låst oss. Vårt förslag är en skiss — det har jag sagt tidigare under debatten. Den kan diskuteras, och vi kan ge och ta. Men låt oss inte fastna i gamla hjulspår. Vi skall inte fastna i frågor om omfattningen av den ena eller den andra utbildningsformen. Med utgångspunkt i vad Anna-Greta Leijon i dag har sagt om lärlingsutbildningen har vi anledning att se framtiden an litet mera positivt. Vi vill inte avrusta arbetsmarknaden, som Anna-Greta Leijon påstår. Men vi vill hålla nere kostnaderna. Det stora budgetunderskottet och de stora ränteutgifterna på nära 50 miljarder kronor har en förlamande inverkan på vår ekonomi — detta är Anna-Greta Leijon så oändligt medveten om. Det är här fråga om en svår balansgång, som vi inom alla partier har att genomföra. Vad vi främst vill satsa på är företag som är lönsamma och där det kan skapas nya och trygga jobb. Det är då framför allt fråga om att satsa på arbetstillfällen inom den enskilda sektorn. Till sist, fru talman, vill jag notera att Anna-Greta Leijon sade att hon gillar mitt tonläge — i vissa delar av anförandena, kan jag tänka mig. Får jag returnera med att jag minns Anna-Greta Leijons tonläge när hon var i opposition och satt i den del av plenisalen där jag sitter. Jag föredrar det tonläge som Anna-Greta Leijon har i dag.
Fru talman! Den svenska industrins konkurrenskraft har naturligtvis mycket stor betydelse för hur vi skall kunna klara sysselsättningen framöver, och då är det givetvis viktigt att inga nya pålagor införs som försämrar konkurrenskraften. Vi kan erinra oss den utveckling som vi hade inte minst i början av och i mitten av 1970-talet, som — om den hade fått fortsätta — skulle ha blivit förödande för den svenska industrins konkurrenskraft och möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen. Beträffande lärlingsutbildningen ser vi det från centerns sida som viktigt att en fortsatt utbyggnad sker. På det området vidtogs också, Anna-Greta Leijon, en hel del positiva åtgärder under de år vi satt i regeringsställning. Jag tror att det är viktigt och nödvändigt att vi finner olika former för att på bästa sätt bereda ungdomar möjligheter att komma in i arbetslivet på ett naturligt sätt, och då är lärlingsutbildningen ett betydelsefullt inslag som komplettering till andra aktiviteter. Jag noterar med tillfredsställelse att Anna-Greta Leijon sade att budskapet hade gått fram när det gäller arbetsmarknadens parters intresse för att lösa problemen för ungdomar över 17 år. Jag tror att detta är nödvändigt, och man måste fatta beslut så snabbt som möjligt. Den föreslagna lösningen kan bidra till att skapa förutsättningar för att ytterligare ungdomar kommer in på arbetsmarknaden, och en sådan utveckling har vi samtliga anledning att vara angelägna om.

Fru talman! Jag skall inte lägga mig i den diskussion som arbetsmarknadsministern har fört om detaljerna i reglerna för hur medlen till ungdomsslussarna skall användas. Det måste ändå stå klart för oss alla — och dit hör väl också Anna-Greta Leijon — att syftemålet från Ingemar Eliassons sida med det här förslaget var att underlätta för ungdomarna att på olika sätt ta sig in i arbetslivet — därom borde det inte råda något tvivel. Det var ett mycket gott syftemål, och det har enligt min uppfattning uppnåtts. Det har också sagts att man har funnit bra former för att lösa de här problemen. Jag citerade statsministern, och vi har fått hans uppfattning bekräftad i två anföranden av arbetsmarknadsministern. Jag ställer därför för tredje gången frågan: Varför anslår regeringen inte pengar i fortsättningen, när man har funnit bra former för medlens användning? Jag har inte heller fått svar på frågan om vad vi skall säga till de kommuner som har en slussorganisation utformad men som förbrukat pengarna. Anna-Greta Leijon kommer säkert att göra ytterligare ett inlägg, och jag ber henne att då svara på detta. Jag har inte sagt att ni har ”tänkt sakta” när det gäller nya idéer. Vad jag sade var att de anföranden som ifrån denna talarstol har hållits av riksdagsledamoten Anna-Greta Leijon och de artiklar som har skrivits har präglats av en aggressiv kritik emot den dåvarande regeringen, och detta förpliktar till vissa nya förslag från Anna-Greta Leijons sida, när hon nu ansvarar för arbetsmarknadsdepartementet. Nu säger Anna-Greta Leijon att arbetsmarknadsdepartementet arbetar vidare med de här frågorna. Ingen är då gladare än jag om ni snart lyckas få fram åtgärder som kan bringa ner arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, i de län som är hårdast drabbade.

Fru talman! Först tänker jag beröra talet om de förlorade marknadsandelarna. Hittills har det varit en myt, som systematiskt har odlats av i första hand Arbetsgivareföreningen och moderata samlingspartiet, att svensk industri har förlorat marknadsandelar utomlands. Sanningen är att den svenska industrin inte har minskat sin exportvolym. Den har i stället ökats hela tiden. Det som har ändrats är världsmarknadens totala volym, bl.a. beroende på att nya länder kommit in där, med ökad produktion som följd. Den här myten odlas i dag också av socialdemokratin, bl.a. av arbetsmarknadsministern. Det anser jag vara beklagligt. Regeringens ekonomiska politik innebär en fortsatt åtstramning inom den offentliga sektorn. Antalet arbetstillfällen kommer att minska inom den statliga och kommunala verksamheten. Det finns utredningar som säger att det i dag behövs 275 000 nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Det här skulle kosta 12 miljarder kronor, enligt beräkningarna. Fru talman! Arbetslösheten kostar i dag drygt 15 miljarder kronor.

Det kommer att medföra att 300-400 lärare kommer att avskedas.

Fru talman! Alf Wennerfors säger att moderata samlingspartiet inte vill avrusta den svenska arbetsmarknadspolitiken men vill hålla nere kostnaderna. Jag håller med honom om att det är viktigt att hålla nere kostnaderna. Får jag här anknyta till det som Alexander Chrisopoulos senast sade: Jag tycker inte att det är särskilt orimligt att man gör försök — som vi har uppdragit åt skolöverstyrelsen att göra — att spara 50 milj.kr. på ett anslag som omfattar 2 miljarder. Men när man försöker spara och dra ned kostnaderna på det sätt som moderata samlingspartiet föreslår, är det ett sparande som är mycket kortsiktigt och som direkt resulterar i en ökad utslagning och en ökning av antalet öppet arbetslösa. Det är inte bara vi socialdemokrater som har den uppfattningen, utan det gäller även de forna regeringsbröderna. Jag håller med Alf Wennerfors om att det är mycket viktigt att vi tar budgetunderskottet på stort allvar. Det stora budgetunderskottet i den svenska ekonomin påverkar självfallet våra handlingsmöjligheter. Men det farligaste som kunde hända vore om man lät sig bli förlamad. Det får inte bli så som Alf Wennerfors säger att budgetunderskottet har en förlamande inverkan. Får det en sådan inverkan på handlingskraften kommer det att föras en politik — det vet vi — liknande den som förs i väldigt många andra länder och som innebär att arbetslösheten ökar utan att man kommer till rätta med de grundläggande ekonomiska balansproblemen. Det får inte vara så, och det kommer inte att vara så i en socialdemokratisk regering, att budgetunderskottet lägger en förlamande hand över vår politik. Vi skall ta budgetunderskottet på stort allvar, och vi vet att det har negativa effekter på sysselsättningen både i dagens läge och för framtiden. Därför är det väsentligt för oss att bekämpa också budgetunderskottet. Jag vill bara påminna Arne Fransson om att lärlingsutbildningen under de borgerliga åren omfattade inte mer än ett par tusen ungdomar. Därefter några ord till Karl Erik Eriksson. Syftet var säkert gott med de pengar som Ingemar Eliasson anslog. Men det kanske var tur att vi kunde rätta till förordningen och bestämmelserna, så att det sedan också gick att förverkliga syftet. Sedan vet Karl Erik Eriksson mycket väl att regeringen ännu inte har resonerat färdigt om den kompletteringsproposition som vi nu diskuterar. Det finns inte någon möjlighet för mig att under dagens debatt gå in och diskutera åtgärder som kan komma att föreslås i den. Karl Erik Eriksson säger också att den kritik som vi förde fram från socialdemokratiskt håll och som jag förde fram i den här kammaren mot en enligt min mening dåligt utformad borgerlig politik förpliktar till åtgärder. På den punkten vill jag helt hålla med Karl Erik Eriksson. Jag tycker att de sex månaderna av socialdemokratiskt styre visar att vi är villiga att svara mot de förpliktelserna. Jag kan försäkra att jag känner kravet mycket hårt på att vi skall göra det i fortsättningen också — kravet från alla de arbetslösa, både unga och gamla, på att socialdemokratisk politik måste lyckas på det här området.

Fru talman! Under 1970-talet skedde kvinnornas genombrott på arbetsmarknaden. Att kvinnor lika väl som män har rätt till förvärvsarbete och egen inkomst blev vedertaget. Även om kvinnorna hade, och har, många problem att övervinna som män inte haft och fortfarande inte har, ökade kvinnorna starkt sitt antal och sin andel i arbetskraften. Detta var fallet särskilt under senare hälften av 1970-talet, då ökningen i genomsnitt var 35 000 kvinnor per år. Ökningen har fortsatt in på 1980-talet i samma takt om man ser på årsmedeltal — och det bör man försöka göra. Ökningstakten var dock lägre under 1982. Det är kvinnorna som svarat för hela ökningen i arbetskraften — och mer därtill. Män har nämligen minskat sin andel av arbetskraften något, både i totalt antal och i relativa tal. Arbetslöshetstalen för kvinnorna har emellertid oftast legat högre än för män. Det är naturligtvis allvarligt och beror till stor del på kvinnornas svagare ställning på arbetsmarknaden därför att de är den nytillkomna arbetskraften. Men i huvudsak har utvecklingen beträffande antalet sysselsatta kvinnor varit densamma som för andelen kvinnor i arbetskraften. Förvärvsfrekvensen för kvinnorna har ökat från 69 96 år 1976 till över 77 90 år 1982. När socialdemokraterna i valrörelsen försökte ge sken av att kvinnornas sysselsättning starkt försämrats under de icke-socialistiska regeringarna, räckte det egentligen att bara hänvisa till fakta, till verkligheten — den verklighet som jag har redogjort för här. Dess värre är det inte alltid fakta som har den största genomslagskraften i den politiska debatten — i varje fall inte i en valrörelse. Det finns många svaga punkter i kvinnornas arbetsmarknadssituation; ensidigheten i yrkesval, deltiden när den inte är frivilligt vald, de stora regionala skillnaderna inte minst — för att nämna några. Men jag tror att vi gemensamt borde kunna konstatera att utvecklingen, trots ihållande lågkonjunktur, varit ganska positiv för kvinnorna sedan 1975. Fortsätter utvecklingen på ungefär samma sätt under resten av 1980-talet, kommer kvinnorna att ingå i arbetskraften i samma utsträckning som män, vilket däremot inte innebär att de automatiskt kommer att ha samma villkor. Men frågan är just om utvecklingen fortsätter på samma sätt som hittills. Det finns mycket som tyder på att så inte blir fallet. Några hotande exempel: Den snabba neddragning av äldrestödet till tekoindustrin som regeringen föreslagit drabbar hårt en redan pressad näring och kan få till resultat en ökad kvinnoarbetslöshet. Den ändrade inriktning av regionalpolitiken som man kan se i budgetpropositionen — där det på nytt talas om flyttningsstimulanser — är ett annat oroande tecken. Regionalpolitiken har varit och är ett av de viktigaste jämställdhetsinstrumenten genom att den bidrar till att skapa sysselsättning i de områden där kvinnosysselsättningen är lägst. De särskilda villkor som är förbundna med lokaliseringsstöd, att minst 40 96 av det antal arbetsplatser som tillkommer i företagen skall förbehållas vartdera könet, har särskilt gynnat kvinnor. Låt oss slippa att få en ny flyttkarusell! Den drabbar kvinnorna särskilt hårt. Sedan finns det två stora frågetecken inför framtiden. Två tredjedelar av kvinnorna på arbetsmarknaden finns i den offentliga sektorn, i första hand anställda av kommuner och landsting. Företrädare för socialdemokraterna, i och utanför regeringen, talar om att det är i den offentliga sektorn sysselsättningen kan och bör öka i framtiden. Det talet rimmar dåligt med den politik den socialdemokratiska regeringen för gentemot kommunerna, när man drar in mer än 5 miljarder kronor från kommunerna. Den politiken skapar inga nya jobb i den offentliga sektorn, även om man aldrig så många gånger talar om det. Den leder naturligtvis i stället till att sysselsättningen där minskar. För oss i centern är det viktigt att slå vakt om en effektivt arbetande offentlig sektor. Genom denna får människor den vård och den service de i olika situationer behöver. Den är också ett viktigt fördelningspolitiskt instrument. Men det måste vara behoven, och samhällets ekonomiska möjligheter att tillgodose dessa, som avgör den offentliga sektorns storlek och utveckling. Och visst finns det många behov att tillgodose fortfarande. F.n. är det de bristande ekonomiska möjligheterna som lägger hinder i vägen för en utbyggnad. De ekonomiska möjligheterna för den offentliga sektorns utveckling kan bara skapas genom ett expanderande näringsliv. Det finns tydligen på det här området stora åsiktsskillnader inom regeringen och mellan regeringen och LO —- om man skall tro de tidningsartiklar som figurerar, men det skall man inte alltid. Det är här som i andra sammanhang den som har ansvar för finanserna som är mest återhållsam med utgifter och med att öka budgetunderskottet. Han vet att utgifter förr eller senare måste betalas, och då måste man ha något att betala med.

Kvinnornas arbetsmarknad kommer också att påverkas starkt av datoriseringen. Det är inom traditionellt kvinnliga arbetsområden, kontor och handel, som datoriseringen slår igenom snabbast. Enligt en uppgift som vi fick i utskottet under de utbildningsdagar i datafrågor vi haft har ungefär 25 96 av flickor som slutar skolan hittills gått till arbeten som i morgon inte längre kommer att finnas. Här är verkligen information och utbildningsinsatser nödvändiga — för att inte säga påverkansinsatser för att förmå flickorna att se på sin framtida yrkesverksamhet på ett mindre traditionellt sätt. Som anges i budgetpropositionen fanns det flera sådana projekt på gång — jag hade tillfälle att initiera en del av dem som jämställdhetsminister. Jämställdhetskommittén startade t.ex. förra våren ett stort informationsprojekt riktat just till unga flickor för att stimulera dem till ett bredare yrkesval. Jag vet inte riktigt vart det projektet tog vägen i den omorganisation av jämställdhetsarbetet som skett. Jag har inte heller hört talas om några nya initiativ från regeringens sida på det här området. Det skulle vara intressant att höra Anna-Greta Leijon säga någonting om det. Som jag ser det är det nödvändigt att på olika sätt se till att kvinnorna ges förutsättningar att positivt möta datautvecklingen. Och därmed, fru talman, är jag inne på reservationerna till utskottsbetänkandet. I reservation nr 20 vill vi från centern och folkpartiet understryka hur viktigt det är att man inom arbetsmarknadsutbildningen verkligen uppmärksammar behovet av utbildning för kvinnor för yrkesverksamhet inom dataområdet. Risken är annars stor att de redan från början kommer på efterkälken. Den tekniska utvecklingen och de tekniska yrkesområdena har ju tidigare litet grand skrämt kvinnor. I centerns partimotion nr 1669 har frågan närmare utvecklats. I motionen erinras också om att ekonomiskt stöd — i enlighet med förslag i den förra regeringens dataproposition — utgår till mindre och medelstora företag när de i samband med datorisering utbildar personal. Det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen för att snabbt kunna sätta in utbildningsåtgärder som underlättar anpassning till ny teknik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 20. Ett av de problem i den aktuella arbetsmarknadssituationen som har varit uppe till diskussion tidigare i dag är att arbetslöshetstiderna tenderar att bli allt längre och att allt fler blir utförsäkrade. Det är naturligtvis viktigt att man, som utskottsmajoriteten säger, i första hand möter de längre arbetslöshetstiderna med ökad satsning på platsförmedling, beredskapsarbeten och utbildning. Detta sker också, men uppenbarligen lyckas man inte att genom sådana åtgärder förhindra att enskilda drabbas, blir utförsäkrade och får svårigheter. Anna-Greta Leijon talade om hur många som hade utförsäkrats under det andra halvåret 1982 — och det är ganska många. Från centerns sida anser vi att en åtgärd som bör komma i fråga är en förlängning av ersättningsperioden. Detta bör finansieras genom ökade egenavgifter från kassamedlemmarna. I det sysselsättningsläge — och det ekonomiska läge — som vi befinner oss i är det kanske ofrånkomligt att de som har arbete visar ökad solidaritet med dem som inte har arbete. Vi har utvecklat frågan i reservation 30. Det är bra att arbetsförmedlingarna har prioriterat de långtidsarbetslösa. Det var roligt att höra att denna satsning har gett effekt. Nu säger emellertid Anna-Greta Leijon att vi behöver veta mer, innan vi vidtar ytterligare åtgärder för de långtidsarbetslösa och de utförsäkrade. Jag tror nog att vi vet tillräckligt om den situation som drabbar dessa grupper för att vi skall vara beredda att redan nu vidta i varje fall de begränsade åtgärder som vi föreslår. Samma tankegångar om solidaritet ligger bakom reservation nr 24 angående statsbidragen till arbetslöshetskassorna. Den frågan har behandlats av riksdagen både förra våren och i höstas, så den är välkänd för riksdagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 24 och 30. I reservation 26 följer vi upp den åsikt om arbetsmarknadsavgiftens storlek som vi senast redovisade i samband med regeringens proposition i höstas. Jag yrkar bifall också till reservation 26. På sistone har det förts en debatt om arbetslöshetens kostnader. Gjorda beräkningar tyder på att de totala samhällsekonomiska kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbeten och utbildning är obetydliga i jämförelse med de samhällsekonomiska kostnaderna för arbetslöshet och kontant arbetslöshetsersättning. Det är bra att sådana analyser görs. Om vi får klara besked om sådana fakta, kanske vi kan slippa mycken onödig diskussion om vad som kan vara rimligt. Från centerns sida har vi alltid, till skillnad från moderaterna, varit beredda att satsa på arbetsmarknadsåtgärder. Det är vi nu också. Men ibland verkar det som om socialdemokraterna tror att beredskapsarbeten är bättre än arbeten på den reguljära arbetsmarknaden — och då vill vi inte vara med längre. Så kan man t.ex. tolka njuggheten när det gäller anslag till anställning med lönebidrag. Det är högst troligt att många av de handikappade som genom detta system nu har anställning på den reguljära arbetsmarknaden vid en minskning av detta anslag i stället skulle bli arbetslösa eller bli föremål för andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gäller även här personer som har speciellt svårt att få nya jobb. Vi tar upp den här frågan i reservationerna 42 och 43 och yrkar dels att allmännyttiga organisationer också i fortsättningen skall få full kostnadstäckning för de arbetstagare som anställdes före den 1 juli 1980, dels att antalet platser med lönebidrag hos allmännyttiga organisationer inte skall begränsas. Dessa krav har en stark förankring hos handikapporganisationerna. Så sent som våren 1982 gjorde riksdagen ett uttalande i denna fråga. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att uttrycka förvåning över att moderaterna i utskottet både är med på begränsningen av lönebidragen och dessutom vill skära ner verksamheten vid Stiftelsen Samhällsföretag. I moderaternas Sverige skulle det inte vara lätt att vara handikappad! Tillsammans med folkpartiet har vi också reservation 40, som tar upp ökade resurser för vapenfriutbildningen. Här är återigen de behövliga resurserna i stort sett utbytbara mot åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken som man annars skulle behöva ta till. Tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson har vältaligt argumenterat för denna reservation, och jag nöjer mig med att yrka bifall till densamma. Slutligen, fru talman, bara några få ord om en motion som jag väckt tillsammans med Gunilla André. Den gäller möjligheter för personer som t.ex. på grund av familjeansvar valt att arbeta deltid för att vid arbetslöshet få beredskapsarbete på deltid. Det föreligger ganska stora svårigheter för dessa f. n. att få detta. Jag skulle snarast tro att det är så gott som omöjligt, även om det formellt inte är omöjligt. Utskottet har här blivit enigt om en skrivning som innebär att sådana lösningar bör vara möjliga. Man har sagt att AMS bör visa stor flexibilitet när det gäller att tillgodose de krav som möjligen finns. Jag tycker att detta är viktigt. De som arbetar deltid — och vill göra detta — skall inte vara utestängda från beredskapsarbeten. Fru talman! När man ser utskottets betänkande med alla dess reservationer kan man tro att vi är osams om det mesta. Men så är det ju faktiskt inte. Efter att nu en lång stund ha talat för reservationer som centern ensam eller tillsammans med övriga partier har till utskottsbetänkandet, känns det riktigt och viktigt att erinra om att det i många av de frågor som behandlas i betänkandet finns ett betydande samförstånd. Flera talare har understrukit detta. Men det är ju oenigheterna som lyfts fram i debatter av det här slaget.
Fru talman! Jag vill ta upp en av de frågor som Karin Andersson berörde. Jag vet att mina partikamrater i utskottet kommer att diskutera många av de andra frågorna. Men jag skulle vilja säga några ord om de långtidsarbetslösa. Karin Andersson säger att vi inte behöver veta mer än vad vi vet i dag — vi vet hur de drabbas. Visst vet vi hur människor drabbas av långtidsarbetslöshet. Det är inte heller det som vi från regeringens sida har sagt att vi behöver veta mer om. Jag tror att Karin Andersson och jag är helt överens om att långtidsarbetslösheten har medfört mycket stora risker för de enskilda människorna. Vi vet att den får stora ekonomiska konsekvenser. Vi vet att barn far illa i familjer med långtidsarbetslöshet, och vi vet att människor riskerar att helt förvandlas till sin personlighet så att de blir väldigt passiva av en längre tids arbetslöshet. Jag håller helt med Karin Andersson om att vi i det avseendet inte behöver mer kunskaper. Men vi behöver vänta litet och se hur de åtgärder som man inom arbetsmarknadsverket nu driver kommer att slå för att vi skall kunna bedöma det hela bättre. Det förturssystem i fråga om bl.a. beredskapsarbeten som man nu tillämpar för de långtidsarbetslösa har varit i praktisk verksamhet alltför kort tid för att vi skall kunna bedöma om det är möjligt att den vägen klara av problemen. Men min grundinställning är att det vore mycket bättre om vi lyckades den här vägen än om vi gick den väg som föreslås i den här reservationen med förlängning av ersättningstiden. Hur man än vänder och vrider på det tror jag att Karin Andersson och jag är överens om att det kontanta understödet skall vara det sista alternativet. Vi har inte fått någon riktig bedömning än av hur förturssystemet slår. Det är en av orsakerna till att jag nu inte är beredd att för riksdagen redovisa de ställningstaganden som vi kommer att göra när det gäller de många framställningar som vi har i departementet om åtgärder för de långtidsar betslösa. Ett annat skäl är att vi också har krav från bl.a. arbetslöshetskassornas samorganisation om att långtidsarbetslösa inte bara skall ha rätt till en sådan här förtur till beredskapsarbete utan faktiskt även skall ha en absolut rätt att få det. Innan man tar ställning till ett sådant beslut måste man vara medveten om vad det får för konsekvenser, och där fordras en del kompletterande bedömningar som arbetslöshetskassornas samorganisation givetvis inte själv har kunnat göra. Det håller vi på att gå igenom i departementet, och vi skall tillsammans med arbetsmarknadens parter diskutera och ta reda på hur de ser på problemen. Det var bakgrunden till det jag sade om att vi behöver litet mer tid innan vi kommer till riksdagen med en redovisning av vad vi skall göra på det här området. Att bekämpa långtidsarbetslösheten är däremot, precis som Karin Andersson sade, en av våra viktigaste frågor. Jag hoppas att vi skall kunna göra det på andra sätt än genom det i mitt tycke alltför passiva sättet att förlänga ersättningstiderna.
Fru talman! Jag sade i mitt inlägg att vi från centerns sida tycker att det viktigaste är att möta de längre arbetslöshetstiderna med ökad satsning på platsförmedling, beredskapsarbeten och utbildning, alltså de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I den frågan är vi helt överens. Men trots att man har gjort denna massiva satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under ganska lång tid har vi många utförsäkrade som befinner sig i den situation som Anna-Greta Leijon så vältaligt beskrev. Jag behöver därför inte upprepa det — vi är helt överens. Eftersom problemet är så akut ansåg vi att man även måste vidta åtgärder. Nu säger Anna-Greta Leijon att man först måste veta hur de åtgärder slår som redan är vidtagna, dvs. att arbetsförmedlingarna skall prioritera de långtidsarbetslösa. Jag vill gärna säga att ingen skulle vara gladare än jag om dessa åtgärder hade den effekten att man helt och hållet kunde undvika utförsäkring från arbetslöshetskassorna. Då skulle inte heller de kontanta medel behöva tas i anspråk som en längre ersättningstid skulle innebära. Men dess värre tror jag inte att det går riktigt så lätt och så snabbt att komma till rätta med detta problem. Det är därför som vi i vår reservation har föreslagit förlängda ersättningstider.

Fru talman! Som redan har påpekats i den här debatten var det intryck som socialdemokratin ville ge i opposition och i valrörelsen att arbetslösheten i Sverige var onödig. Det berodde bara på ovilja från den dåvarande regeringens sida att vi brottades med arbetslöshet. De borgerliga regeringarna accepterade passivt en hög arbetslöshet, eller en förhöjd arbetslöshet, sade Anna-Greta Leijon vid ett flertal tillfällen i den här kammaren. Om bara socialdemokratin kom tillbaka i regeringsställning skulle det mesta ordna sig. Nu är socialdemokraterna tillbaka i kanslihuset — och arbetslösheten har naturligtvis då också försvunnit, kunde man anta. Man får det intrycket när man tar del av ett referat av statsministerns anförande i Örebro för någon tid sedan. Då försökte Olof Palme påvisa att utvecklingen på arbetsmarknaden har vänt. Efter ett halvår har ungdomsarbetslösheten halverats, säger Olof Palme. Anna-Greta Leijon har i denna kammare undervisat mig om att man inte får bygga slutsatser på en statistisk jämförelse mellan ett par enstaka månader. Det finns anledning att upprepa den lektionen för Olof Palme. Det är alldeles uppenbart att han behöver utsättas för den. Om någon jämförelse skall göras månad för månad under det halvår som har gått sedan socialdemokraterna kom tillbaka, är det naturligtvis mellan den månad då de inträdde i kanslihuset, dvs. oktober, och de senaste räkningarna. Då är sanningen att arbetslösheten har ökat. I oktober i fjol var den 127 000, i februari i år 155 000. Men det riktiga är naturligtvis att jämföra med hur det var förra vintern. Då är läget det att mellan 20 000 och 25 000 fler människor är arbetslösa nu, trots att ungefär lika många är föremål för olika typer av åtgärder. Situationen har inte förbättrats den senaste månaden.

Den sanna bilden av läget på arbetsmarknaden är alltså att det är sämre den här vintern än det var förra vintern. Jag tror att det vore bra om Anna-Greta Leijon ville berätta det för statsministern, så att han inte gör nya försök att prata bort problemen. Det är ingen bra metod att försöka lösa dem. Anna-Greta Leijon skulle naturligtvis inte göra sig skyldig till en sådan statistisk villa som statsministern försöker sprida. Nu lär det ju vara så att en hel hord av politruker har anställts i statsrådsberedningen för att hålla ett öga på er ute i departementen. Jag tror att det kunde vara bra, om Anna-Greta Leijon avdelade någon av alla de duktiga medarbetarna i departementet för att hålla ett öga på vad som sägs och sprids från statsrådsberedningen och som rör arbetsmarknadspolitiken. Det är uppenbarligen av behovet påkallat. Det räckte alltså inte med att socialdemokraterna flyttade in i kanslihuset för att problemen skulle vara lösta, och det är naturligtvis en viktig konsumentupplysning till alla väljare att så enkelt var det inte. Det var inte så att man bar lösningen med sig i sin ränsel när man flyttade in. Jag läste på bussarna i Stockholm i dag att LO säger, mycket riktigt: ”Frihet är att ha ett arbete.” Den friheten har dess värre minskat i Sverige under den socialdemokratiska regeringens första månader. Nu ser emellertid regeringen ut att ha tur på ett antal punkter. Om vi blickar ut över världen, ser vi att den internationella konjunkturuppgången äntligen är på väg. Man skall inte, som Anna-Greta Leijon var inne på, ställa alltför stora förhoppningar på den, men det är ändå en förbättring som pågår. Likaså är den internationella inflationsnivån på väg ned, och det kommer naturligtvis att påverka inflationsutvecklingen även i Sverige. Vidare är ränteläget i världen på väg ned och påverkar ränteläget i Sverige. Oljepriserna har sjunkit, och det påverkar den svenska ekonomiska situationen, både bytesbalansen och prisutvecklingen. Allt detta är utmärkt, och jag tycker att vi alla har anledning att glädjas om Moder Svea har litet tumme med fru Fortuna. Jag skall inte visa upp några sura miner, utan tvärtom glädjas med min efterträdare om det är så att läget på arbetsmarknaden genom dessa förändringar blir bättre. Men sannolikheten för det är dess värre inte särskilt stor. Industrins kapacitet är bara utnyttjad i låg grad; det finns möjlighet att utöka produktionen utan att anställa fler människor. Fru Leijons syn här i talarstolen alldeles nyss på dessa frågor var mycket realistisk. Under det bättre 1984 är det därför nödvändigt att regeringen på allvar tar itu med att få bukt med budgetunderskottet. Det är nu de stora möjligheterna finns, när det håller på att bli förbättringar på en del andra punkter. Om man försitter den chansen, går man in i nästa lågkonjunktur med ett ännu sämre utgångsläge. Om man inte tar till vara den chansen raserar man varje försök att sanera ekonomin och därmed bevara den trygga sysselsättningen på sikt. Hittills har vi dess värre inte sett några allvarliga ansträngningar att få ned budgetunderskottet. Vi hör en hel del prat också på den punkten, men oenigheten verkar vara betydande. Jag hoppas att regeringen nu i kompletteringspropositionen kan redovisa en strategi för att få ned budgetunderskottet i ett läge när vi går in i en förbättrad konjunktur. Jag tycker att detta — i varje fall hittills — visar på två brister i den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik. Den ena är att man inte är förmögen att sätta just de arbetsmarknadspolitiska insatserna före allt annat. Om man menar att kampen mot arbetslösheten har prioritet, måste det innebära att detta är viktigare än någonting annat. Det betyder i sin tur att man måste göra besparingar på andra punkter just för att få utrymme för arbetsmarknadspolitiska satsningar. Hittills har regeringen ökat på utgifterna på alla håll och höjt skatterna på nästan alla punkter. Resultatet har blivit en försämrad arbetsmarknad och ett ökat budgetunderskott. Den vägen går det inte att fortsätta att vandra på. Om regeringen menar allvar med att kampen mot arbetslösheten är prioriterad, måste den sättas före det andra, och då måste man visa sparsamhet på andra punkter. Det var just det som var den förra regeringens grepp och som är folkpartiets strategi fortfarande — att vi skall spara på andra punkter i budgeten just för att rädda sysselsättningen. Den andra svagheten tycker jag är att man i varje fall hittills inte ansträngt sig för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att försöka få ut mer av det antal miljarder kronor man redan satsar. Man kan inte gå vidare med att bara öka på anslagen, att se till att fler och fler i arbetskraften får sin sysselsättning via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man måste försöka öka effektiviteten. Det viktigaste är naturligtvis då att stimulera den reguljära arbetsmarknaden, att med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna se till att det blir varaktig sysselsättning. Det är främst i näringslivet som det måste komma i fråga. Vidare bör man stimulera till särskilda avtal för främst ungdomar som i dag inte får arbete. Jag har kunnat notera att arbetsmarknadsministern nu är inne på tanken att med hjälp av något slags stimulansbidrag försöka få fram ett avtal om ungdomsplatser också för 18-20-åringar. Det gäller bara att parterna slår sig ner och förhandlar om den saken. Även jag har försökt att få fram ett sådant avtal, men det kritiserade man då från socialdemokraternas sida. På den här punkten har regeringsskiftet inneburit en tempoförlust. Jag hoppas att det emellertid går att ta igen vad man förlorat. Det vore bra om man så fort det någonsin är möjligt kunde få till stånd ett ungdomsavtal för 18-20-åringarna. Det betyder att de pengar som avsatts för arbetsmarknadspolitiken räcker till fler, kan användas effektivare och kan vara till större hjälp för ungdomarna. Läget är tveksamt när det gäller utvecklingen nu. En allt större del av budgeten används passivt, till arbetslöshetsunderstöd. Den utvecklingen måste brytas. Jag utgår från att de utförsäkrade får den hjälp som utlovats — dvs. att de kommer i första hand när det gäller beredskapsarbeten och att man i övrigt försöker använda pengarna på ett sådant sätt att man stimulerar fram nya avtal och reguljära arbeten, i stället för att pengarna bara används till passivt understöd. Fru talman! Slutligen känner jag mig föranledd att också något kommentera den syn på arbetsmarknadspolitiken som moderatledaren har gett uttryck för i dagens tidningar. Jag utgår från att det som refererats är riktigt. Moderatledaren beklagar att bara 1 av 10 kronor i arbetsmarknadsbudgeten används till arbetsförmedling. Detta kan tolkas på två sätt. Endera ångrar moderaterna nu att man inte varit med om att bygga ut arbetsförmedlingen — något som i så fall är anmärkningsvärt — eller också tycker man att en större del av pengarna skulle fastna i administrationen. En större del av budgeten skulle alltså gå till vad vi brukar kalla byråkrati, i stället för att resultera i aktiva åtgärder. Också det är naturligtvis en anmärkningsvärd åsikt, med tanke på att den framförs från moderat håll. Vidare är det anmärkningsvärt att moderatledaren inte drar sig för att förolämpa alla arbetsförmedlare på en enda gång. Alf Wennerfors försökte här att släta över vad som sagts. Av naturliga skäl vet han mera om hur arbetsförmedlingen fungerar. Men kvar står att man från moderat håll vill föra till torgs en sådan syn på de människor som sliter hårt för att skaffa jobb åt de arbetslösa. Jag tror inte att det är det bästa sättet att ingjuta entusiasm hos de människor som skall verkställa den politik som vi beslutar om här i riksdagen. Jag hoppas att de moderata företrädare som finns anmälda längre ned på talarlistan kan förmedla en annan bild av moderaternas syn på arbetsförmedlingen än den som moderatledaren har gett uttryck för.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i den kritik av moderatledaren som Ingemar Eliasson så kraftfullt redovisade i slutet av sitt anförande. Och jag vill kanske knyta an den diskussionen till Ingemar Eliassons egna tankar på en effektivisering av arbetsmarknadspolitiken. När moderatledaren — och även en del andra företrädare för moderata samlingspartiet — är ute och pratar — ger man ofta sken av att en mycket stor del av de många miljarder som satsas på arbetsmarknadspolitiken i själva verket går åt till någon byråkrati som lever ett eget liv och där pengarna inte når ut i verklig aktivitet. Jag vill inte alls säga att Ingemar Eliasson har den uppfattningen, men när han nu säger att vi skall effektivisera arbetsmarknadspolitiken, kanske man kan fundera över vad det innebär. Vad är det för stora punkter som vi har inom arbetsmarknadspolitiken? En mycket stor del av anslagen går till beredskapsarbeten, nu ungefär 5 miljarder. Någon effektivisering i vanlig bemärkelse på det området är det naturligtvis svårt att tala om, eftersom så stor del av dessa 5 miljarder är just löner. Och jag tror att vi i stort sett är överens om att det skall vara avtalsenliga löner för beredskapsarbeten — det är en gammal princip i Sverige som vi slog fast redan på 1930-talet och som jag inte tror att vare sig Ingemar Eliasson eller någon annan företrädare för hans parti vill riva upp. Arbetsmarknadsutbildningen tar en annan stor pott av pengarna, 4 miljarder. Här är utbildningsbidragen den stora biten. Dessutom ligger det — som framgått av debatten här tidigare — på huvudmännen som står bakom arbetsmarknadsutbildningen, nämligen skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen, ett starkt krav på att de skall försöka effektivisera. Och vi har, som jag sade förut, ett krav på att de i förstone skall spara 50 milj.kr. per år. Lönebidragen tar 2 miljarder. Det är svårt att tala om en effektivisering i vanlig bemärkelse här. Det handlar ju om löner som betalas ut. En miljard är för personal inom arbetsmarknadsverket. Den andelen är alltså inte större. Man får ofta ett helt annat intryck när moderaternas företrädare är ute och talar. Och på dessa människor har vi faktiskt ställt mycket stora krav på att de skall öka sin effektivitet i arbetet. Jag tror emellertid att det finns utrymmen för oss här att genom regeländringar effektivisera ytterligare. Vi vet att en del bestämmelser, t.ex. när det gäller det kontanta arbetsmarknadsstödet, innebär mycket krångel för arbetsförmedlarna, att de får ägna oproportionerligt stor del av sin tid till pappersarbete. Där kan man effektivisera — och skall göra det. Vi skall frigöra arbetsförmedlarna från pappersarbete, så att de i stället kan syssla med det som de vill och som är deras främsta uppgift och som de är utbildade för, nämligen att ägna sig åt de arbetssökande samt åt arbetsgivarnas krav på att få sin service tillgodosedd. Där håller jag med Ingemar Eliasson om att det finns utrymme för effektivisering. Och jag hoppas att vi skall kunna ta till vara det. Just frågan om det kontanta arbetsmarknadsstödet arbetar vi med. Som jag sade i debatten är läget på arbetsmarknaden mycket allvarligt nu. De nya siffror som vi fått i dag, med en arbetslöshet på 3,4 26, dvs. 149 000 personer, är en bekräftelse på det. Ingemar Eliasson säger att det är en ökning av arbetslösheten bland ungdomarna, och det stämmer för de äldre ungdomarna. Men för de yngsta inom dessa ungdomsgrupper kan vi glädja oss åt att det faktiskt är en minskning av arbetslösheten. Och som jag sade tidigare: Den medvetenhet som har funnits i arbetet just för de åldersgrupperna har lett till positiva resultat. Det är viktigt att vi går vidare med arbetet och i stor utsträckning inriktar det just på de äldre ungdomarna. Där har vi, i de nya arbetslöshetssiffrorna, en ökande arbetslöshet, medan den alltså minskar för ungdomarna mellan 16 och 19 år. Jag kritiserade er ofta — och jag tycker att jag gjorde det med rätta. Vi kritiserade den borgerliga regeringen, därför att ni kraftigt prutade på arbetsmarknadsverkets krav på åtgärder, krav som inte bara AMS stod bakom utan också stora organisationer i det svenska samhället. Det må vara hänt att ni fick pruta på det här området, om ni bara hade kommit med några andra egna åtgärder som hade kunnat ge motsvarande sysselsättningsökning. Det gjorde ni inte, utan skar ned. Ni sparade på detta område, och det innebar en onödig arbetslöshet. Den kritiken tycker jag faktiskt fortfarande är berättigad. Men det är glädjande att se att mittenpartierna nu — när de är frigjorda från moderaterna, som jag tror bar det största ansvaret för att det blev på det här sättet — har ändrat inställning. Ändringen markeras mycket klart både i era partiers ställningstagande i höstas och i det som görs nu. Som Karin Andersson sade visar det sig ju att det finns en mycket stor enighet i riksdagen när det gäller de grundläggande frågorna. Vi menade att vi hade en skyldighet att driva en effektiv oppositionspolitik på detta område. Jag tycker faktiskt att jag vågar påstå, att om vi inte hade drivit vår politik så hårt, hade risken funnits att moderaternas inflytande över mittenpartierna hade blivit ännu större. Ni sade nej förra våren till socialdemokraternas förslag om bl.a. investeringar på en rad olika områden, investeringar som gällde kollektivtrafiken, alternativt energibyggande m.m. Det är klart att man måste konstatera, att om de förslag som socialdemokraterna då lade fram i riksdagen hade vunnit riksdagens gillande, hade detta också kunnat påverka dagens sysselsättningsläge. När den socialdemokratiska regeringen som trädde till i oktober snabbt lade fram förslag, inte bara om det sysselsättningspaket som vi diskuterat utan också om det omfattande investeringsprogrammet på 3,5 miljarder kronor, är det faktiskt så, att resultatet i antalet arbeten ute på arbetsmarknaden ännu inte kan ses. Investeringarna beslutades av riksdagen i höstas, men innan de följs upp praktiskt ute i verkligheten tar det tid. Det visste vi redan i våras. Hade besluten fattats förra året, hade arbetena kunnat utföras nu. Då hade ett antal människor varit sysselsatta med investeringsarbetena. Det var inte så, Ingemar Eliasson, att vi socialdemokrater påstod att det varlätt att lösa arbetslöshetsproblemen. Vi gav inte sken av att vi omedelbart skulle kunna klara av problemen, men vi lovade, att om vi kom till regeringsmakten, skulle vi genomföra investeringsprogrammet. Vi skulle genomföra satsningarna i sysselsättningspaketet. Men vi sade också, att trots dessa och andra insatser, skulle vi inte kunna hindra att det uppstod en mycket allvarlig situation på arbetsmarknaden under det närmaste året. Hur svår situationen än är i dag — som Ingemar Eliasson och jag har redogjort för — måste man säga att detta är en situation som vi inte har haft möjlighet att påverka. Det tar tid för oss socialdemokrater att genomföra den långsiktiga uppbyggnaden av den svenska industrin och av den svenska ekonomin, så att vi också har råd med en god offentlig sektor och en god privat service. Men jag skulle vilja påstå att de första sex månaderna har visat att regeringen är fast besluten att föra en sådan politik. Vi har under dessa månader satsat stora summor på sysselsättningsskapande åtgärder. Den kompletteringsproposition som vi kommer att framlägga visar att vi fortsätter med det som vi redovisade i valrörelsen som den tredje vägen att lösa de här problemen. Det krisprogram som vi lade fast i oppositionsställning skall vi också förverkliga steg för steg i regeringsställning.
Herr talman! Anna-Greta Leijon frågar vad det innebär att effektivisera arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att det i första hand handlar om att få fler sysselsatta med lika många kronor till disposition. Låt mig ta ungdomsavtalet som exempel. Om man har arbetslösa ungdomar som uppbär KAS -— alltså någon hundralapp i ersättning per dag — och skall ge dem ett beredskapsarbete, så handlar det om att fyreller femdubbla kostnaden över skattsedeln för att ge dem ett arbete. Om man i stället får ett ungdomsavtal, så kan man flytta in den där hundralappen som ett bidrag och få arbete till stånd utan att det blir en kostnadsökning för staten. Det är därför som det är så angeläget — och en så god hushållning — att försöka stimulera fram den typen av avtal. Det är bra för ungdomarna. Det är ju bättre att ha ett arbete till en lägre lön än att gå arbetslös till en ännu lägre ersättning. Att försöka driva fram ungdomsavtal för 18-20-åringar och gå in med KAS som statsbidrag är bra för ungdomarna, det är ett bra medel i kampen mot arbetslösheten, och det är bra för statskassan. Nu har jag sett att Anna-Greta Leijon försöker dra i gång dessa förhandlingar igen. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon inte nu avvisar besparingsdelen i det här resonemanget, 'såsom ni gjorde när det gällde 16-17-åringarna. Då kritiserade ni ivrigt att vi tog bort beredskapsarbeten och ersatte dem med utbildning och yrkesintroduktion. Sedan kom ungdomsavtalet och ungdomsplatserna. Det visar ju i efterhand att ni tyckte att det var en rimlig ordning, eftersom beredskapsarbetena för den kategorin inte har återinförts. På samma sätt är det bättre både för ungdomarna och för samhällets ekonomi om vi får reguljära arbeten till stånd, låt vara för en lägre ersättning, än att ungdomarna skall gå arbetslösa och uppbära KAS så länge det håller. När det gäller moderaternas inflytande i regeringen så länge de satt med, så tror jag att det talar för sig självt att det är nu, då de är ensamma, som de lägger fram förslag om neddragningar, besparingar, inom arbetsmarknadspolitiken. Så länge de satt i regeringen fick de inte igenom en sådan politik, och det visar väl bättre än något annat vilka det var som styrde. Herr talman! Under de första sex månaderna, säger Anna-Greta Leijon, har den nya regeringen satsat stora summor. Det är riktigt — och allt blev sämre, skulle man kunna tillägga. Det visar att arbetsmarknadspolitiken måste stämma överens med den ekonomiska politiken för att det skall bli en långsiktig och rejäl förbättring — och så är det inte i dag.
Herr talman! Får jag säga några ord om ungdomsavtalet. Jag är inte säker på att Ingemar Eliasson och jag har samma uppfattning om vad som är de bästa åtgärderna. Men låt mig rekapitulera något av vad som har hänt på det här området. Det var för drygt ett år sedan som parterna på arbetsmarknaden —- LO, PTK och SAF bestämde sig för att de skulle fortsätta de diskussioner som de hade haft om att inrätta ungdomsplatser för de yngsta ungdomarna samt att föra diskussioner om åtgärder av olika slag också för de litet äldre ungdomarna. Ett av de förslag som man därvid skulle ta upp är det förslag som framfördes i det socialdemokratiska programmet, som §i utarbetade tillsammans med LO, mot ungdomsarbetslösheten. Tanken var att man genom en brett upplagd satsning skulle ge utbildning till redan anställda, inte minst utbildning av det slag som Karin Andersson talade sig varm för här förut, utbildning på den nya teknikens område för kvinnor och många andra som behöver sådan utbildning. Under den tid som de redan anställda var borta för utbildning skulle arbetsplatser alltså frigöras som kunde utnyttjas för ungdomar, som inte framför allt behövde kompletterande utbildning utan som behövde få in en fot på arbetsmarknaden, få yrkeserfarenhet. Det är över ett år sedan man började diskussionerna om dessa saker mellan parterna. Sedan kan man säga att det i samband med dessa diskussioner tyvärr blev så att man grävde fram många gamla tvister, punkter som parterna varit oeniga om under många år. Det var svårt att komma fram i de diskussionerna, av sakliga skäl: parterna hade olika uppfattningar. Det som jag tyckte var ett av de mest beklagliga inslagen i valrörelsen var när företrädare för de borgerliga partierna och borgerliga journalister påstod att LO i själva verket saboterade diskussionerna därför att man inte ville ha till stånd en lösning under den borgerliga regeringen. Erfarenheterna efteråt visar att de inslagen tyvärr tillhörde avdelningen vulgärpropaganda — det fanns också många andra exempel på sådant i valrörelsen. Det var alltså ett oriktigt påstående. Jag tog redan i höstas initiativ till en träff med LO, PTK och SAF om de här frågorna för att få i gång diskussionerna mellan parterna igen. Man förklarade sig då från alla håll intresserad av att göra insatser för ungdomarna ute i det enskilda näringslivet. Sedan har det varit en del andra problem i avtalsrörelsen som gjort att man lagt dessa saker åt sidan. Det är min förhoppning att man nu, när större delen av avtalsrörelsen är över, verkligen kan komma till skott, att man sätter sig ned och får fram överenskommelser i de här frågorna. Jag har den grundläggande uppfattningen att om man är någorlunda överens om tagen, är det mycket lättare för oss att få bredd på sådana här åtgärder, så att många ungdomar kan omfattas. Däremot är jag inte säker på att förslagen skall ha den utformning som Ingemar Eliasson här antydde. Avslutningsvis vill jag bara erinra om den lektion som Ingemar Eliasson försökte ge landets statsminister i början av sitt första inlägg. Jag tycker kanske att Ingemar Eliasson, som i sin replik så vårdslöst beskrev vad som har hänt under de sex månaderna av socialdemokratiskt styre, borde ha erinrat sig en del av sina egna mycket hårda och mycket orättvisa ord mot statsministern. Sex månader är för kort tid för att rätta till grundläggande obalanser i ekonomin och på arbetsmarknaden. Men vi kan redan nu se en del ljusglimtar i ekonomin. En rad företag redovisar att de är på väg uppåt igen. Och efter år av nedrustning i den svenska industrin är det mycket välkommet. Men vi kan, som jag sade förut, också konstatera att innan detta och vidtagna åtgärder leder till en förbättrad ställning på den vanliga arbetsmarknaden måste vi ha en mycket stor omfattning på olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Men sådana konstateranden som Ingemar Eliasson gjorde om den ekonomiska politikens verkningar är faktiskt — det vet han också — inte möjligt att göra efter denna korta tid. Jag hade hoppats att Ingemar Eliasson inte skulle ägna sig åt den typen av diskussion. Låt mig avsluta med att tala om vad jag tycker är positivt i diskussionen i dag. Det är att de enda som mäler sig ur den grundläggande intressegemenskapen när det gäller frågan om vi skall göra en stor, stark arbetsmarknadsinsats nästa år är moderaterna. Det är glädjande att de får vara ensamma — den politiken leder till ännu mera problem för de många arbetslösa ungdomarna och äldre. Där har vi en gemenskap mellan de andra partierna i riksdagen som jag är glad över.
Herr talman! Anna-Greta Leijon hoppades att jag inte skulle ägna mig åt ”den typen av debatt”, dvs. debatten om den ekonomiska politiken. Vad jag försökte säga men kanske inte hann utveckla var att arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken måste hänga ihop för att man skall kunna uppnå varaktiga resultat på arbetsmarknaden. Åtgärden att anslå mycket stora summor till arbetsmarknadspolitiska insatser förra hösten och denna vinter har ju motverkats av att man samtidigt höjde momsen. Det har medfört en minskad efterfrågan i ekonomin och gjort många människor, bl.a. inom handelns område, arbetslösa. Samtidigt har man drivit upp inflationen och därmed hämmat investeringsmöjligheterna. Det är en typ av åtgärder som man inte kan vidta samtidigt som man gör stora arbetsmarknadspolitiska insatser. För då vet den ena handen inte vad den andra gör. Det hela måste hänga ihop. Jag förde alltså ingen vulgärdebatt utan gjorde bara ett ganska enkelt konstaterande. I frågan om statsministerns sätt att hantera statistiken bad jag, tyckte jag, tämligen stillsamt Anna-Greta Leijon att ge honom en lektion på den punkten. Hon var ju pigg på att ge mig sådana lektioner här i kammaren när jag satt på den stol som hon nu sitter på. Det handlar om att redovisa en del elementära fakta om hur arbetsmarknadsstatistik bör hanteras. Det tycker jag fortfarande är en vällovlig sysselsättning. Man bör nämligen beskriva läget som det faktiskt är, och det har Anna-Greta Leijon gjort här i dag. Jag hoppas vidare att arbetsmarknadsministern har framgång i medlingsarbetet — om jag får kalla det så — mellan parterna för att få fram ett ungdomsavtal. Jag har inte uttalat mig om hur detta avtal bör se ut, utan jag har bara sagt att det är bättre att använda de pengar som i dag ges ut i form av arbetslöshetsunderstöd till att stimulera fram varaktiga arbetstillfällen. Jag hoppas också att Anna-Greta Leijon för samtalen utifrån dessa principiella utgångspunkter. Till slut, herr talman, några ord om ungdomsslussarna, som debatterades mellan Anna-Greta Leijon och Karl Erik Eriksson. Socialdemokraterna tyckte tidigare inte om tanken därpå. Nu har man omhuldat den några månader. Låt vara att man har missunnat ungdomarna att få en närvaropremie, men det är inte hela världen. Det viktiga var att man med hjälp av 100 milj.kr. kunde ge dem en vettig sysselsättning i avvaktan på utbildning eller arbete. Men dessa åtgärder tycks inte få någon fortsättning. Den här frågan verkar bli obesvarad i dag: Varför får en god arbetsmarknadspolitisk insats, som också den socialdemokratiska regeringen har erkänt var ett riktigt initiativ, inte någon fortsättning? Jag hade trott att man skulle förvalta de nya inslagen i arbetsmarknadspolitiken bättre än så.

Herr talman! Efter att ha tagit del av de senaste årens debatter om sysselsättningsfrågorna och om arbetsmarknadspolitiken inkl. den debatt som här har förts under de senaste timmarna, får jag lätt ett intryck av att diskussionen är utomordentligt fixerad vid i vilken omfattning man är beredd att ge eller inte ge AMS den ena eller andra miljarden. Det är samma fixering vid den saken som vid frågan om att satsa på olika mer eller mindre dödfödda industribranscher — det må vara varvseller stålindustri eller annan företagsamhet. Är man mot satsningar på AMS, är man på något sätt socialt oansvarig. Man ställer sig utanför en gemenskap, som Anna-Greta Leijon och Ingemar Eliasson har känt stor glädje av. Man har alltså inte samma sociala ansvarskänsla som de tidigare deltagarna i debatten. Vi från moderata samlingspartiet vägrar att acceptera detta synsätt. Det är inte det ena eller andra antalet miljarder till AMS som är avgörande för hur vi ser på sysselsättningsfrågorna vare sig på kort eller på lång sikt. Man kan definitivt fråga sig om avvägningen mellan olika resurser på kort och lång sikt är riktig. Man kan också fråga sig om mångmiljardsatsningarna på mer eller mindre dödfödda industribranscher, t.ex. varvsnäringen, har varit till men när det gällt att skapa sysselsättning under 1980 och 1990-talen för de många ungdomar som i dag står på tröskeln till arbetsmarknaden eller som befinner sig i utbildningssystemet. Kommer de om några år att säga att det var förträffliga avvägningar mellan det korta och det långa perspektivet som gamla arbetsmarknadsministrar — de må heta Ingemar Eliasson eller Anna-Greta Leijon — gjorde? Var det riktigt att satsa 20-30 miljarder kronor i industristöd till dessa branscher i stället för att satsa på teknisk utveckling för att skapa en tro på framtiden? Avvägningen mellan det korta och det långa perspektivet är, herr talman, inget originellt resonemang. Det har alltid förekommit. I det gamla bondesamhället fick man nästan alltid på våren ställa sig frågan: Skulle man äta upp den sista tunnan potatis och mala den sista tunnan spannmål till mjöl för att få något att äta och hålla svälten från dörren, eller skulle man spara det till utsäde? Eftersom människorna överlevde, valde de i allmänhet att spara en del till utsäde. Ofta fick de visserligen ta ut ett nytt hypotek eller eventuellt sälja ytterligare någon ko och på det sättet undergräva försörjningsbasen. På samma sätt har landet i sin helhet nu gjort: lånat upp medel och fått en allt mindre industrisektor. Jag avser inte att närmare kommentera Ingemar Eliassons påhopp på Ulf Adelsohn. Sonja Rembo kommer senare i sitt anförande att ta upp AMS organisation och de olika anslagsposterna i det sammanhanget. Hon kommer vidare att utveckla AMS effektivitet. Jag tror ärligt talat, Ingemar Eliasson, att det är uthärdligt för moderata samlingspartiet att med 30 96 av väljarna bakom sig kraftfullt framföra sina synpunkter. Det är måhända mer angenämt än att med det procenttal som Ingemar Eliasson har bakom sig framföra en självständig uppfattning. Såsom Anna-Greta Leijon sade kan det vara vettigt att man inte kommer med några patentlösningar beträffande AMS organisation utan i en öppen anda diskuterar förbättringar och effektiviseringar. Min bestämda uppfattning är att Anna-Greta Leijon är beredd till den diskussionen. Jag tycker att hennes senare inlägg har givit belägg för den uppfattningen. Utifrån våra värderingar inom moderata samlingspartiet är det självklart att utkomsten av ett fast arbete är en förutsättning för att människor skall känna personlig och ekonomisk frihet. Det är helt omöjligt att tänka sig att vi skulle kunna bygga vårt samhälle med människor, som mer eller mindre är beroende av statliga beredskapsarbeten och olika former av statligt stöd. Därför är och förblir rätten till arbete, tillgången till arbete på en öppen marknad, en förutsättning, om vi skall kunna förverkliga det samhälle som bygger på den liberala marknadshushållningens principer och som jag trodde att även Ingemar Eliasson bekände sig till. En förutsättning för att klara det långsiktiga perspektivet, herr talman, är tveklöst att vi får fart på industrin. Om det är vi rörande eniga, även om vpk kanske sällar sig till minoritetens skara. Det är nödvändigt att få en konkurrenskraftig industri som kan återta de marknadsandelar som vi snabbt förlorade, och då är det viktigt att man får en lönebildning som kan garantera en sådan konkurrenskraft. Både Erik Johansson och Anna-Greta Leijon har varit inne på avtalsrörelser och lönebildning. Erik Johansson — som jag inte nu ser här i kammaren — talade om att vårt budskap, förenklat uttryckt, var att lönerna skulle ner och vinsten upp. På något sätt känner jag inte igen Erik Johansson i hans uttalande. Jag tror inte att hjärta och tunga är riktigt överens när det gäller sådana utsagor. Herr talman! Jag vill påstå att den solidariska lönepolitiken med stor säkerhet har berövat Sveriges arbetsmarknad och Sveriges arbetstagare tusentals arbeten. Det är inget tvivel om att många goda arbetstillfällen i branscher som har varit kommersiellt och tekniskt utvecklingsbara har försvunnit på grund av en orimlig lönenivå, som har fört ut dessa företag och branscher från marknaden. Vi har i och för sig haft en väl så god teknisk och kommersiell kompetens som många av våra konkurrentländer, men vi har trissat upp kostnaderna till en icke konkurrenskraftig nivå. De här löneavtalen har självfallet också kommit att påverka den offentliga sektorn. Den har drabbats av kraftigt stigande lönekostnader och av indirekta lönekostnader i form av socialförsäkringsavgifter m.m. Nu ser kommunerna mer och mer hur utrymmet för volymökningar minskar. Det talades ju i början, när socialdemokraterna tillträdde, om ett utrymme på ett par procents volymökning varje år, men de utsagorna har tonats ner alltmer, och nu har man helt frankt från finansdepartementets sida konstaterat att det är det finansiella utrymmet som avgör vilken form av expansion eller vilken nivå över huvud taget på den offentliga sektorn som kan vara aktuell. Det är väl en viss form av tillnyktring som nu präglar den socialdemokratiska regeringen och som med mödosamt och tungt arbete skall föras ut på basplanet i landsting och kommuner. Det har ett visst intresse att här i kammaren notera en artikel som en av kammarens värderade ledamöter, Bo Södersten, skrev för några veckor sedan i Svenska Dagbladet. Han tog där upp en av 1980-talets verkliga solidaritetsfrågor, som han betecknade den. Han menade att inom ett givet finansiellt utrymme som den offentliga sektorn hade att förfoga över bestämde i mycket hög grad de kommande löneavtalen vilken omfattning sysselsättningen skulle kunna få. Fick vi kraftigt stigande löner, skulle utrymmet bli mindre för nyanställningar, ja, man riskerade faktiskt att få göra omprioriteringar och rationaliseringar som medförde att antalet anställa över huvud taget minskade med en ökad arbetslöshet som följd. Fick vi måttfulla avtal under 1980-talet, kunde man räkna med en väsentligt större möjlighet till nyanställningar. Framför allt gällde det unga kvinnor, som av tradition — det må man tycka vad man vill om — hittills har kunnat beredas arbetstillfällen i den offentliga sektorn. Nu ser jag att Anna-Greta Leijon har lämnat kammaren. Det är väl Lars Ulander som kan tänkas komma närmast på talarlistan som företrädare för utskottets socialdemokrater, och det kan vara intressant att höra hans reaktion på det synsätt som Bo Södersten uttrycker, för det är ju inte fråga om vem som helst. Lars Ulander är liksom Bo Södersten temporärt sakkunnig, och det kan vara givande att höra hur två sakkunniga diskuterar en sådan intressant frågeställning. Delar sakkunnige Ulander uppfattningen att nivån på löneutfallet under de kommande åren på ett avgörande sätt kommer att påverka om kommuner, landsting och stat har råd att hålla den personal man har och eventuellt nyanställa? Och hur ser över huvud taget Lars Ulander på den typen av solidarisk lönepolitik? Herr talman! Alf Wennerfors har berört ungdomsarbetslösheten, och jag tänker inte närmare gå in på den. Bara en liten kommentar. Det är helt uppenbart att vi har ett annat debattklimat när det gäller ungdomsfrågorna — det gäller, tror jag, alla partier. Vi är i dag mer öppna att diskutera olika former av utbildning. Vi kan uppenbarligen också diskutera lönenivåerna för ungdomarna. Jag konstaterar bara att de tankar som moderata samlingspartiet har fört fram uppenbarligen har kommit ända in i kanslihuset och nu omfattas av åtminstone delar av regeringen. Thage G. Petersons besked både i en tidningsartikel och i en frågestund här i kammaren gav klart belägg för att han är intresserad av att parterna tar upp en diskussion i akt och mening att söka åstadkomma någon form av sänkta ingångslöner för ungdomar. Det skulle också vara intressant om Lars Ulander har några tankar om detta och skulle kunna kommentera var man närmast skulle kunna tänka sig att genomföra de här försöken och ta upp diskussionerna med parterna. När vi har diskuterat Norrbottens problem har vi hört att i Norrbotten är det inte aktuellt, men det kanske finns andra delar av landet där man kunde tänka sig en sådan försöksverksamhet? Herr talman! Det är glädjande att de tankar som moderata samlingspartiet fört fram och även tankar som förekommit i folkpartiet och centerpartiet nu mer och mer har slagit rot. Jag vill påstå att det finns en ganska bred förankring ute hos allmänheten och även inom socialdemokratin för att någonting måste göras åt ungdomslönerna. Herr talman! Jag tänkte sedan bara i korthet referera till några av våra moderata reservationer, och först dem som rör storleken på ersättningen från arbetslöshetskassorna. Där har vi från moderat sida ansett att nivån bör vara 250 kr. per dag. Vi menar att statsbidraget skulle minska från 90 till 80 26. Vi anser också att den andel som skall täckas via budgeten bör ligga oförändrad på 45 Jo — regeringen föreslår ju 35 26. Vi menar att genom att man har kvar nivån 45 96 skulle det också finnas möjligheter att sänka arbetsmarknadsavgiften från nuvarande 1,3 till 0,8 2. Vi har alltså stannat för en nivå på 250 kr. per dag. Vi har valt den nivån, kopplat med ett förslag om att kassorna på frivillig basis skulle kunna öka på ersättningen till de arbetslösa medlemmarna ytterligare. Det är ju en modell som förekom tidigare, när vi vid det första tillfället 1982 beslutade om ersättningsnivåerna. Då kom den möjligheten in för kassorna att bygga på en frivillig del.

Det kunde vara utomordentligt intressant att få höra om det finns någon principiell invändning från socialdemokraterna när det gäller frivilliglinjen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 21, 23, 24, 25, 29, 31 och 33. Inom avsnittet som rör arbetsmarknadsutbildningen har vi i reservation 19 och 39, som jag yrkar bifall till, diskuterat både omfattningen och inriktningen av denna utbildning. Vi har den uppfattningen att AMS kan planera för 110 000 platser. Regeringen önskar få medel för 120 000 platser men ge AMS medel för bara 110000. Vi menar att regeringen kan återkomma till riksdagen eller använda finansfullmakten, som tidigare varit brukligt. Det är viktigt att arbetsmarknadsutbildningen får en inriktning som gör den nyttig för den industri som söker arbetskraft. Jag har en känsla av att det i dag finns en hel del utbildning som icke är matnyttig och som inte kommer att ge de elever som genomgår AMU en möjlighet till fotfäste på arbetsmarknaden, även om konjunkturen påtagligt skulle vända. Vi har tagit fasta på vad departementschefen själv säger i sin proposition, nämligen att AMU är en dyrbar utbildningsform. Det borde enligt vår mening-— och det sägs också i betänkandet, åtminstone mellan raderna — vara möjligt att hyra och köpa in mer av utbildningen från det etablerade näringslivet. Det måste vara riktigt att dra nytta av industrins lediga kapacitet ilågkonjunktureri stället för att bygga upp en onödigt dyr organisation för de toppar i behoven som finns under lågkonjunkturer. Avslutningsvis, herr talman, tänker jag ta upp omfattningen av beredskapsarbetena. Vi menar att nivån 5 miljoner dagsverken är rimlig, inte minst mot bakgrund av de prognoser om en konjunkturuppgång som finns. Regeringen talar också mycket om konjunkturuppgången. I propositionen beräknas medelsåtgången konjunkturneutralt. Det borde i en konjunkturuppgång vara rimligt att man preliminärt, innan finansfullmakten utnyttjas, lägger sig på 5 miljoner dagsverken. Socialdemokraternas sätt att resonera, som leder fram till att det skulle behövas 7,7 miljoner dagsverken, bör ses mot bakgrund av att länsarbetsnämnderna runt om i landet ganska entydigt pekat på svårigheterna att över huvud taget få fram 7,7 miljoner beredskapsarbeten. Länsarbetsnämnderna menar — och det har även kommit sådana synpunkter från de fackliga organisationerna — att det allvarligt stör arbetsmarknaden. Och det råder inget tvivel att det kommer att bli utomordentligt svårt för staten, kommunerna och den enskilda sektorn att placera så många arbetssökande i beredskapsarbete. När det gäller inriktningen har vi från moderat sida en klar linje. En så stor del som möjligt av beredskapsarbetena bör förläggas inom den enskilda sektorn. Det säger vi bl.a. mot bakgrund av att alla uppföljningar som har gjorts pekar på att chansen att få ett stadigvarande arbete efter det att man har genomgått ett beredskapsarbete är störst i den enskilda sektorn. Tyvärr finns det tecken inför den kommande säsongen som tyder på att staten kommer att tvingas ta ett större ansvar för beredskapsplaceringen. Det är den sämsta varianten, eftersom chansen att få ett jobb efter ett statligt beredskapsarbete är utomordentligt liten. Herr talman! Det är riktigt att moderata samlingspartiet gör besparingar inom arbetsmarknadspolitiken, men vi gör det inte för ro skull. Jag har en känsla av att det inte finns något parti som gör besparingar för ro skull. Våra besparingar görs bl.a. mot bakgrund av att i princip varje krona som satsas på marginalen är en upplånad krona via riksgäldskontoret. Om man gör en avvägning emellan det korta och det långa perspektivet, finner man att satsningar av den omfattning som socialdemokraterna och utskottsmajoriteten föreslår innebär ett ökat upplåningsbehov i utlandet, med framtida krav på förräntning och amortering. Detta kommer helt klart att belasta den framtida handlingsfriheten. För även om man inte vill vara handlingsförlamad till följd av budgetunderskottet, är det inget tvivel om att risken är mycket stor att man tvingas till handlingsförlamning på grund av att handlingsfriheten radikalt minskar. Därför bör det ligga i alla regeringars och alla partiers intresse att minska budgetunderskottet. Det är först genom ett sänkt budgetunderskott och ett återställande av balansen i den svenska ekonomin som man har en chans att skapa det som jag ärligt talat tror att vi är överens om, nämligen fasta arbeten till människorna. Från moderata utgångspunkter och enligt vår ideologi är tillgången till ett fast arbete med möjlighet för ekonomisk utkomst en förutsättning. I den gemenskapen trodde jag att samtliga partier i detta parlament ingick. Formerna för hur man skall skapa detta kan vi diskutera. Om målen borde det inte råda någon tveksamhet eller någon oenighet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga till betänkandet fogade moderata reservationer.
Herr talman! En hel del i det Anders Högmark har sagt om bl.a. effektiv arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten i den enskilda sektorn kan jag instämma i. Annars föranledde min kommentar till moderatledarens uttalande Anders Högmark att komma med de mest våldsamma slängar. Jag förstår inte, herr talman, vad det finns för samband mellan hur stort ett parti är eller hur framgångsrikt det för tillfället råkar vara vid SIFO-mätningarna och partiföreträdarnas rätt att framföra åsikter. Anders Högmark kan aldrig skrämma en liberal till tystnad bara därför att han råkar tillhöra ett större parti. Så är dess bättre inte yttranderätten och yttrandefriheten fördelad i det här landet. Jag tog mig orådet före att tycka att moderatledaren hade framfört en del tvivelaktiga synpunkter på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Såvitt jag förstår är det synpunkter som Anders Högmark — han borde veta mer om saken, eftersom han sitter i utskottet — instämmer i. Det betyder alltså att man från moderat sida tycker att det är bra att mer av de pengar vi satsar till arbetsmarknadspolitiken stannar vid administrationen. Moderatledaren beklagar nämligen att bara 1 av 10 kronor stannar där. De andra 9 kronorna går till att ge jobb och utbildning. Men det är alltså en ordning som beklagas. Jag tycker att det snarare är ett mått på effektiviteten i administrationen. Vidare måste det naturligtvis kännas förolämpande för en hel yrkeskår, som sliter i sitt anletes svett för att förmedla det lilla antal jobb som finns för de arbetslösa, att höra en framträdande politiker säga att man i stället ägnar sig åt att bevaka sitt revir. Under min tid som arbetsmarknadsminister tillsatte vi en utredning som skall se till att arbetsförmedlingen får bättre arbetsvillkor och att antalet arbetsuppgifter blir mindre, just för att man skall kunna hjälpa ännu bättre. Under den svåra omställningstiden skall man inte gå ut och beskylla personalen på arbetsförmedlingen för att sitta med armarna i kors och bevaka sitt revir i stället för att hjälpa de arbetslösa. På den punkten hade jag hoppats att Anders Högmark skulle göra ett tillrättaläggande.
Herr talman! När det gäller mod eratledarens inställning till hur stor andel som skall gå till administration och hur mycket som skall gå till den direkta verksamheten torde det vara känt att Ulf Adelsohn har ett visst sinne för effektivitet och inte kan ha menat att en större del av AMS-anslagen skulle gå till den interna administrationen, till att administrera de olika tjänsterna. Det borde vara klart för Ingemar Eliasson. I och för sig har jag bara sett ett referat av talet, men det som jag har noterat är att vi måste börja ifrågasätta vad AMS gör och på vilket sätt man gör det man gör. Det är en ganska rimlig utgångspunkt oavsett om man är departementschef eller riksdagsledmot och ledamot i något utskott. Jag är helt övertygad om att man inte skapar en anda av framtidstro genom att säga att personalen inte arbetar. I det jag har sett av Ulf Adelsohns anförande tar han upp att en stor del av personalen gör ett förtjänstfullt arbete. Men det är ju inget tvivel om, och det kommer Sonja Rembo senare att ta upp här, att olika typer av frånvaro inom AMS har osedvanligt hög " förekomst och att man, när man skall gå till aktion mot ungdomsarbetslös heten, har en väldigt stor frånvaro på förmedlingskontoren. Det är väl sådant som man rimligtvis bör sätta under debatt och diskutera. När det gäller partiernas storlek är det självklart att alla skall ha sin rätt att uttrycka en uppfattning. Men Ingemar Eliasson nämnde moderaternas ensamhet. Den kan ibland kännas uthärdlig, om man nu skall uppleva oss som stående ensamma, när vi ändå har en ganska god valmanskår bakom oss. Det tyder ändå på att de värderingar och de idéer som vi representerar omfattas av en ganska stor grupp människor. Men självfallet får och skall var och en uttrycka sin uppfattning. Det är helt klart — oavsett ett partis storlek.